Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser det vara fel att ett privat företag får sköta i och för sig angelägna regionalpolitiska satsningar. Statsföretag borde engagerats på ett kvalitativt helt annat sätt långt innan den situation som vi i dag diskuterar uppstod. De marknadsförutsättningar som herr Wirtén anför som argument mot ett förstatligande är egentligen svepskäl. Det går naturligtvis att skapa goda sådana förutsättningar. I den akuta situationen nu kan man öka de statliga beställningarna av uniformer och liknande hos dessa företag, på det sätt som Aftonbladet i går redovisade. Långsiktigt borde det vara möjligt att göra också sådana insatser effektivare och bättre, om företaget var statligt ägt. Vad de anställda nu kräver är att deras sysselsättning skall räddas — bestående räddas. De kräver handling, inte allmänt tal om att staten skall utreda frågan om statens ägarengagemang i tekoindustrin; det förpliktar inte till någonting.

Herr talman! Fru Marklund menar att löntagarna kräver handling nu. Ja, det är ju precis vad det här är fråga om. I sitt första anförande tyckte hon att vi var alltför kortsiktiga i vår aktivitet för att rädda sysselsättningen i norr. Det skulle vara intressant att höra vad fru Marklund själv skulle ha gjort i den här situationen, om hon suttit som ansvarig i arbetsmarknadsutskottet eller i regeringen. Är det inte i en akut kris som man skall ingripa och se till att jobben tryggas omedelbart, inte låta företaget gå till konkurs så att man får en omedelbar friställning? Det här är, som jag flera gånger har betonat, en kortsiktig lösning för att rädda verksamheten just nu. Samtidigt med detta sätter man i gång en långsiktig utredning om hur tekoindustrin skall kunna fortleva. Det är i det längre perspektivet som vi får ta upp resonemangen om ägarstruktur, om andra förutsättningar för tekobranschen att leva vidare. Fru Marklund gjorde det lätt för sig genom att säga att talet om marknadsförutsättningar egentligen bara är ett svepskäl. Är det verkligen det, fru Marklund? Är det inte så att varje industrisektor måste ha en produkt som går att sälja och sälja till konkurrenskraftiga priser? Har man inte det, är det verkligen inte så lätt att överleva. Man kan göra det på konstlad väg, med stödåtgärder av temporär art och av det slag som fru Marklund själv antydde, alltså genom att staten går in med beställningar. Det är precis vad som nu också sker. Låt mig nämna Gällivarefabriken, som helt kommer att hållas i gång på det sätt som fru Marklund angav. — Jag tycker att fru Marklunds kritik av arbetsmarknadsutskottets betänkande var mycket tunn. För herr Fagerlund vill jag framhålla att jag har sagt att man naturligtvis — för tekobranschen såväl som för all annan industri — måste ha en allmän näringsoch skattepolitik som ger en positiv miljö för företagen. Är det det som herr Fagerlund vill bestrida, så gör det gärna! Jag tror att herr Fagerlund i så fall är ute på fel väg. Herr Fagerlund antyder nu att den rätta lösningen skulle vara att flytta över ägandet av en bransch i kris till staten. Jag har redan i mitt första inlägg förklarat varför jag menar att det är en dålig lösning av ett svårt problem.
Herr talman! Vi kan väl vara överens om att den allmänna skatteoch näringspolitiken är av stor betydelse. Om denna har herr Wirtén och jag skilda meningar, men den diskussionen får vi ta i samband med finansdebatten nästa vecka. Det skulle emellertid ha varit intressant om herr Wirtén när han talade om konkurrensmässiga priser hade kommenterat vad jag sade i mitt första anförande om prissättningen på produkterna, alltså vad konsumenterna skall betala. Vad vi vill i våra reservationer är helt enkelt att samhället, när det satsar 100 milj.kr., också skall ha ett inflytande. Vi vill få möjlighet att bedöma vilka fel vi har gjort i det förgångna och vad vi behöver göra i framtiden för att garantera sysselsättningen — vi vill inte bara stoppa pengar i företagarnas fickor. Det finns inget avslagsyrkande på själva propositionen i den kommunistiska motionen, fru Marklund. Och jag tycker inte att vi direkt kan besluta om ett förstatligande; det behövs en utredning innan vi fattar beslut om vilken ägarstruktur tekoindustrin i Norrland skall ha i framtiden.
Herr talman! Herr Wirténs fråga vad vänsterpartiet kommunisterna skulle göra om partiet satt i ansvarig ställning förefaller mig ganska onödig. Om herr Wirtén det minsta följt de regionalpolitiska förslag som vi under åren har ställt här i kammaren borde det vara klart för honom att vi i varje fall inte står för den form av stödsatsningar på kapitalägarna som även denna proposition och det betänkande som vi i dag behandlar går ut på. Det har ju gång på gång visat sig att sådana här stödformer inte är tillräckliga för att lösa de kriser som ständigt uppstår, inte minst inom tekobranschen. Det är för att komma till rätta med sådana problem som vi nu ställer vårt krav om förstatligande, vilket vi också har framfört i olika sammanhang. För att återkomma till detta med kortsiktigt kontra långsiktigt vill jag påpeka den tydliga markeringen i vänsterpartiet kommunisternas motion. Vi säger att tekoindustrins situation som helhet måste lösas genom förstatligande. Att staten nu går in med ytterligare stödåtgärder för Algots Nord och Eiser kan emellertid på kort sikt lösa problemen för dessa båda företag.
Herr talman! Jag skall bara med några få ord kommentera de två senaste inläggen. Jag vill återkomma till herr Fagerlunds resonemang om när staten skall gå in i olika industribranscher. Han säger att om staten ger stöd finns det motiv för staten att få ett ökat inflytande och också att socialisera. Det kommer att bli intressant att följa herr Fagerlunds debatt i fortsättningen i den här frågan. Om detta skall vara slagrutan för socialdemokraternas näringspolitik, kommer socialiseringshotet mot svenskt näringsliv att öka oerhört. Jag hoppas att herr Fagerlund på denna punkt inte har sitt parti bakom sig. Jag konstaterar att fru Marklund inte vill vara med om att riksdagen skjuter till 24 milj.kr. till de två nu krishotade företagen. Om det stödet inte kommer nu innebär det, fru Marklund, att sysselsättningen för löntagarna är omöjlig att trygga — de skulle omedelbart bli friställda. Är det den politiken som vänsterpartiet kommunisterna vill företräda, då tycker jag mest synd om partiet självt. Det kan väl ändå inte vara vettigt att vägra ett stöd som ger trygghet i den just nu akuta situationen och i stället förorda en politik som leder till direkt arbetslöshet för ett mycket stort antal löntagare i Norrland, som har svårigheter att finna alternativa sysselsättningar. Det kan inte vara en vettig politik, fru Marklund.

Herr talman! Vad vi nu diskuterar rör frågan om regionalpolitik i praktiken. De erfarenheter man kan göra av dessa etableringar vittnar om hur viktigt det är med en grundlig regionalpolitisk planering och hur viktig sysselsättningsplanering är i ett modernt industrisamhälle. Det är här också fråga om svikna förhoppningar, eftersom de uppställda sysselsättningsmålen inte har kunnat infrias. Jag skulle vilja något rekapitulera hur Eisers och Algots Nords etableringar i Norrland har utvecklats under årens lopp. Det var 1973 som arbetsmarknadsstyrelsen och AB Eiser kom överens om att ett statligt stöd skulle utgå för en etablering av konfektionsfabriker i Kramfors, Sollefteå och Gällivare. Sammanlagt skulle under perioden fram t.o.m. den 1 juni 1979 ca 600 personer beredas sysselsättning på dessa orter. Från statens sida skulle lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd och utbildningsstöd på sammanlagt 44 milj.kr. utgå för dessa satsningar. Hösten 1976 var ca 200 anställda vid Eisers Norrlandsfabriker. De överenskomna stöden har betalats ut allteftersom rekryteringen till Norrlandsenheterna genomförts. Sammanlagt har ca 23 milj.kr. hittills utbetalts. Samtidigt med överenskommelsen om Norrlandsetableringarna träffades avtal mellan staten och Eiser Invest AB, som numera heter Rang Invest AB, enligt vilken staten skulle förvärva 50 96 av aktierna i AB Eiser för 45 milj.kr. Förvärvet var en förutsättning för de överenskomna Norrlandsetableringarna. Under vartdera åren 1974 76 visade Eiserkoncernen förluster på ca 20 milj.kr. Som en följd av de stora förlusterna tillsköt de båda aktieägarna — staten och Eiser Invest — vardera 10 milj.kr. under våren 1976, varefter aktiekapitalet uppgick till 40 milj.kr. Rang Invests tillskott bestod i att en fordran på Eiser omvandlades till aktiekapital. Den 10 november i fjol varslades 600 personer i företaget om uppsägning, varav 200 i Norrland. I februari 1977 har ytterligare ett hundratal personer inom strumpdivisionen varslats — i Malmö, Borås och det finska dotterbolaget. De förhandlingar som generaldirektör Rehnberg på regeringens uppdrag fört med företaget beträffande Norrlandsetableringarna har lett till att varslet för 200 personer tagits tillbaka. Rehnbergs förslag till uppgörelse innebär att verksamheten i Kramfors och Sollefteå drivs vidare med nuvarande ca 140 anställda. För detta ändamål ges Eiser ett avskrivningslån på 9 milj.kr. att avskrivas under en tvåårsperiod. När det gäller Gällivarefabriken medverkar arbetsmarknadsstyrelsen till militära beställningar för att ge rådrum under en avvecklingsperiod, då det bör bli möjligt att ordna alternativ sysselsättning. Detta år har företagets likviditetsoch lönsamhetssituation ytterligare allvarligt förvärrats. Staten är för sin del beredd att göra de insatser som erfordras för att verksamheten vid företagets anläggningar skall utvecklas på ett rimligt sätt från sysselsättningssynpunkt. Från Rang Invest AB har man emellertid förklarat att man inte är beredd till ekonomiska uppoffringar för Eiser, utöver aktieägartillskottet 1976 med 10 milj.kr. i form av omvandling av lån till aktiekapital. Investmentbolaget, som byggts upp av tidigare vinster och överlikviditeter i Eiser, förefaller alltså inte nu känna något större ansvar för textilrörelsen. De förestående förhandlingarna kommer väl att klarlägga vilket ägaransvar man i realiteten är beredd att ta. Jag vill också här kort rekapitulera vad som har hänt beträffande Algots Nords etableringar i Norrland. Under 1972 förhandlade företrädare för den dåvarande regeringen med representanter för Algots om att bolaget skulle förlägga en planerad utökning av verksamheten till Norrland. Ramarna för etableringen uttrycktes i en förbindelse som undertecknades av verkställande direktören i Algots, varvid statens åtaganden bekräftades av dåvarande statssekreteraren i statsrådsberedningen Thage Peterson. Av denna förbindelse framgår bl.a. att Algots skulle bilda ett helägt dotterbolag, Algots Nord, för verksamheten i Norrland. Vidare skulle detta bolag efter en femårig uppbyggnadsperiod sysselsätta sammanlagt 1000 personer i Skellefteå, Lycksele och Norsjö. I gengäld skulle bolaget erhålla sysselsättningsstöd och utbildningsstöd på sammanlagt 55 milj.kr. Där framgår också att staten skulle bevilja stöd till de berörda kommunerna vid uppförande av lokaler åt bolaget. För etableringarna i Skellefteå, Lycksele och Norsjö beviljade den dåvarande regeringen därefter Algots Nord stöd enligt de riktlinjer som angavs i den tecknade förbindelsen. På grundval av dessa beslut har till bolaget utbetalats ca 50 milj.kr. i utbildningsstöd och 1,5 milj.kr. i sysselsättningsstöd. Vidare har Skellefteå, Lycksele och Norsjö kommuner uppfört fabrikslokaler för bolagets verksamheter i resp. kommun. Lokalerna har utförts som beredskapsarbete och ägs av resp. kommun. Bolagets maskininvesteringar har genomförts utan statligt stöd. Det är alltså ganska betydande samhällsinsatser som har mobiliserats genom dessa etableringar. Som en följd av generaldirektör Rehnbergs förhandlingar har bolaget förklarat sig berett att begränsa neddragningen av verksamheten, så att antalet anställda under de två närmaste åren blir oförändrat vid fabrikerna i Lycksele och Norsjö. I Lycksele har Algots Nord 138 anställda och i Norsjö 125 anställda. I Skellefteå skulle däremot antalet anställda behöva minska från nuvarande 460 till 240 personer. Även i Borås skulle man behöva räkna med en minskning av antalet anställda, ungefär lika stor som i Skellefteå. Förutsättningarna för detta är att bolaget beviljas ett avskrivningslån på 15,3 milj.kr. samt att Algots får överföra i bolaget avsatta investeringsfondmedel till lagerinvesteringskonto. Detta stöd ersätter det sysselsättningsoch utbildningsstöd som företaget skulle kunna kvalificera sig för under 1977 och 1978. De lokaler som kommunerna uppfört för Algots Nords verksamhet skulle inte heller övergå i bolagets ägo. Det här är en kort rekapitulation av fakta i denna fråga. I den framlagda propositionen ansluter sig regeringen till de förslag som generaldirektör Rehnberg framfört på basis av förhandlingsresultaten. Som jag framhållit i propositionen är sysselsättningen vid de båda företagens produktionsenheter i Norrland av stor — jag skulle vilja påstå mycket stor — regionalpolitisk betydelse. Ytterligare regionalpolitiskt stöd bör därför utgå för att företagen skall kunna fortsätta verksamheten, så att det ges tid till långsiktigare lösningar på sysselsättningsproblemen i de berörda orterna, oavsett vilken form dessa mera långsiktiga lösningar sedan kan komma att få. Jag vill i sammanhanget med anledning av den debatt som har ägt rum här nyss säga att förstatligande av industrierna knappast skulle lösa dessa akuta regionalpolitiska problem. När det gäller statliga resp. enskilda företags möjligheter att klara sysselsättningen är det ändå den marknadssituation man lever i som är avgörande — inte ägarformen. Jag vill i detta sammanhang — det har bl.a. herrar Fagerlund och Wirtén varit inne på — nämna att regeringen avser att inom kort lägga fram förslag till riksdagen om statligt stöd till tekoindustrin. Det blir då ett stöd som har både en kortsiktig och en långsiktig motivering. Jag tror att det stöd som vi kommer att föreslå kommer att bli av betydelse för den fortsatta verksamheten även inom de nu aktuella företagen. I debatten om statens överenskommelser med och stöd till såväl Eiser som Algots Nord har gjorts gällande att företagen inte uppfyllt sina åtaganden mot staten. Jag vill kommentera också den frågan, eftersom den är av stort principiellt intresse. Beträffande Algots har en av fackföreningen anlitad konsult, P.O. Öhrlings Revisionsbyrå, upprättat en promemoria angående avräkningen mellan Algots Nord och dess moderbolag. Med hänvisning till den förbindelse som moderbolaget undertecknade i samband med etableringarna i Västerbotten ifrågasätts i promemorian om inte transaktionerna mellan moderbolaget och dotterbolaget varit oegentliga och att detta lett till förfång för dotterbolaget. Jag ser självklart mycket allvarligt på denna fråga och menar att det är av största vikt att vi får klarhet på denna punkt. Jag har därför såsom första åtgärd remitterat promemorian till arbetsmarknadsstyrelsen, som också har yttrat sig över den. Arbetsmarknadsstyrelsens bedömning går i huvudsak ut på att man inte har kunnat göra några iakttagelser som tyder på att Algots inte fullgjorde sina åtaganden samt att problemen under de senaste åren väsentligen måste tillskrivas den allmänna utvecklingen inom tekobranschen och moderbolagets betydande svårigheter i detta sammanhang. Beträffande Eiser har mellanhavandena mellan Norrlandsenheterna och den övriga koncernen inte satts i fråga. Enligt min mening är det nu nödvändigt att närmare pröva om båda — Nr 77 bolagen uppfyllt sina förpliktelser i samband med överenskommelserna Onsdagen den med staten om etableringarna i Norrland. Jag har därför vidtagit för 2 mars 1977 beredelser för att tillsätta en utredningsman med uppgift att undersöka LL dessa frågor. Utredningsmannen bör härutöver bl.a. pröva om förut — Regionalpolitiskt sättningarna för statens förvärv av aktierna i Eiser har uppfyllts av Rang = stöd till Algots Invest. Nord AB och AB Jag har emellertid uppskjutit tillsättandet av denna utredningsman i Eiser väntan på dagens riksdagsdebatt och det beslut som riksdagen i dag kan Re komma att fatta på denna punkt. Jag vill dock betona att jag delar ut Om åtgärder med skottets uppfattning om behovet av klarhet i denna affär. anledning av I den debatt som förekom för en stund sedan sade herr Fagerlund planerad avveckpå reservanternas vägnar att den nuvarande regeringen ofta talar mer ling av verksamheom löner än om kostnader. Det är ett yttrande som jag finner ganska ten vid Algots anmärkningsvärt mot bakgrund av den debatt beträffande kostnadsläget Nord här i landet som bedrivits under senare tid. Lönerna är en del av kostnaderna men inte den enda komponent som bestämmer kostnadsutvecklingen i ett land. Jag har betonat att det är ett gemensamt ansvar för alla i samhället att se till att den kostnadsutveckling som bl.a. har orsakat tekokrisen bringas under kontroll. Också en annan detalj i herr Fagerlunds anförande anser jag mig böra ta upp här, eftersom den har stor principiell betydelse. Herr Fagerlund säger, och hänvisar då till en reservation i betänkandet, att det nu skulle vara dags att överväga om inte staten bör ta över ägandet av tekoindustrin ”i ökad omfattning”, som man säger. Frågan är principiellt intressant — herr Wirtén var inne på detta också — och tarvar nog att herr Fagerlund som talesman för de socialdemokratiska reservanterna preciserar sig. Vad skulle man kunna nå genom ett statligt övertagande i en tekoindustri - som den vi har i dag med en ganska splittrad struktur och med många mindre företag? Vad vill herr Fagerlund uppnå med detta? Jag ifrågasätter om inte det skulle vara att i hög grad förvärra situationen. Självfallet får staten inte tveka att gå in när det finns motiv för detta, med skilda åtgärder — krediter och annat stöd och också ett aktivt ägaransvar. Men att det, som herr Fagerlund vill göra gällande, skulle lösa en hel branschs problem att öka det statliga engagemanget där är verkligen mycket anmärkningsvärt. Det fordras ett klarläggande, om det verkligen är det socialdemokratiska partiets och oppositionens linje att vad som behövs för att lösa branschens problem är att man ökar det statliga ägandet. Är det ändå inte så att det statliga engagemanget i olika former måste samspela med det enskilda ägarengagemanget, om man vill nå maximal effekt när det gäller att trygga sysselsättningen? Herr talman! Jag vill så övergå till att besvara de interpellationer och den fråga som har ställts till mig i sammanhanget. Herr Ångström har frågat om jag är beredd att ställa erforderliga medel till förfogande så att verksamheten vid Algots Nord AB i Västerbotten kan bedrivas med nuvarande antal anställda fram till den tidpunkt, då 23 ersättningsarbeten inom regionen kan erbjudas dem som tvingas lämna företaget. Herr Hörnlund har frågat om jag, i avvaktan på att branschutredningen för tekoindustrin blir klar, är beredd att vidta åtgärder så att inga friställningar sker inom Algots Nord. Herr Hörnlund har vidare frågat om jag är beredd att lägga samhällsekonomiska synpunkter på verksamheten vid Algots Nord, om jag är beredd att diskutera andra företagsformer för Algots Nord, exempelvis statlig eller kooperativ företagsform, samt om tekoutredningen kommer att lägga förslag till ersättningsindustrier i de fall nedskärningar kommer att föreslås. Fru Normark, slutligen, har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att dels trygga sysselsättningen för de nu anställda vid Algots Nord eller i en ersättningsindustri, dels öka sysselsättningen på de berörda orterna till den tidigare utlovade nivån. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Sedan interpellationerna och frågan framställdes har regeringens prop. 1976/77:58 om regionalpolitiskt stöd till Algots Nord AB och AB Eiser lagts fram för riksdagen. Genom propositionen besvaras huvuddelen av de ställda frågorna. Utöver vad som framgår av propositionen vill jag framhålla följande. Jag anser att Algots etableringar i Västerbotten är av stor regionalpolitisk betydelse. Det är ett starkt samhällsintresse att verksamheten kan fortsätta, inte minst av hänsyn till sysselsättningsläget för kvinnor. Herr Hörnlunds fråga om jag är beredd att lägga samhällsekonomiska synpunkter på verksamheten vid Algots Nord vill jag därför besvara med att samhällsekonomiska skäl utgör grundvalen för hela den statliga regionalpolitiken och alla de stödformer som har utvecklats för att stimulera sysselsättningen. Det är också samhällsekonomiska skäl som har motiverat det avskrivningslån till Algots Nord som har föreslagits i propositionen. Däremot avstår jag från att ge några preciserade omdömen om var den samhällsekonomiska gränsen för ytterligare subventioner går. De beräkningsmetoder som används i samhällsekonomiska kalkyler medger inte exakta angivelser för hur långt samhällssubventioner bör sträcka sig för att få till stånd önskvärda sysselsättningseffekter. Denna reservation gäller även den ännu inte avslutade undersökningen vid Umeå universitet som både herr Hörnlund och herr Ångström hänvisar till. De båda interpellanterna och frågeställaren understryker att friställningar bör undvikas fram till dess att ersättningssysselsättning kan erbjudas dem som i framtiden kan tvingas lämna företaget. Jag vill framhålla att avsikten med det avskrivningslån som nu föreslås är att dels säkerställa merparten av befintlig sysselsättning, dels ge ett rimligt rådrum för att söka åstadkomma varaktig och långsiktigt lönsam sysselsättning. För att nå detta mål är regeringen beredd att använda alla tillgängliga medel. Avsikten får däremot inte vara att samhället fortvarigt svarar för förlusttäckning i individuella företag. Det hade givetvis varit önskvärt att sysselsättningen hade kunnat bevaras på nuvarande nivå vid alla de berörda anläggningarna. Med hänsyn till att svårigheterna är stora även för landets övriga konfektionsindustrier har detta tyvärr inte varit möjligt. Sysselsättningen inom konfektionsindustrin minskar f.n. i en takt som är dubbelt så hög som tidigare under 1970-talet. Till herr Hörnlund vill jag säga att de åtgärder för tekoindustrierna som förbereds inom regeringskansliet inte kan ges en sådan utformning att de kan lösa de akuta regionalpolitiska problem som situationen vid Algots Nord har medfört. När det gäller alternativa företagsformer vill jag framhålla att målen för näringspolitiken är sådana att företagsformen inte skall vara avgörande för företagens möjligheter att konkurrera och för samhällets stöd. Den statliga företagsformen som sådan är i och för sig inte en lösning på långsiktiga strukturella olönsamhetsproblem. Jag vill slutligen understryka att tillgängliga regional-, arbetsmarknadsoch näringspolitiska medel kommer att sättas in i den utsträckning som är möjlig i de berörda orterna. Jag betraktar inte de mål som en gång sattes upp för sysselsättningen i Algots Nord som slutgiltiga mål för sysselsättningsutvecklingen i Skellefteå, Norsjö och Lycksele.

Herr talman! Både herr industriministern och herr Wirtén säger att det är en principiellt intressant fråga som tas upp i vår reservation nr 1, och industriministern efterlyste i sitt inlägg var vi står någonstans. Jag trodde faktiskt att det skulle vara onödigt att läsa upp vår reservation i detta sammanhang, men mot bakgrund av diskussionen skall jag be att få läsa upp några delar av reservationen. Vi föreslår i reservationen bl.a. följande utskottsskrivning: ”De mycket stora statliga subventioner som diskuteras för tekoindustrins del gör det nödvändigt att omgående ta upp frågan om inte staten bör ta över ägandet av tekoindustrin i ökad omfattning. Inte minst gäller det företag av den typ som är aktuella i propositionen och som fått omfattande regionalpolitiskt stöd. Vissa steg i riktning mot statligt ägande har redan tagits. Statsföretag har också fått i uppdrag att utreda vissa frågor om statens engagemang i tekoindustrin. Enligt utskottets uppfattning bör regeringen antingen genom Statsföretag eller i annan ordning låta utreda frågan om statens ägarengagemang i tekoindustrin.” Det är vår principiella inställning, herr Åsling, och ingenting annat. Herr Åsling säger att staten får icke tveka att gå in med olika medel för att klara sysselsättningen, och i slutet av sitt svar uttalar herr Åsling att han inte betraktar de uppsatta målen som slutgiltiga mål för sysselsättningsutvecklingen. Och det hoppas jag verkligen att de inte är, utan sysselsättningen bör ökas ännu mer i berörda kommuner och landsdelar. Men det är just detta som är det principiellt intressanta i sammanhanget: Vad skall vi ha för medel när det gäller att se till att de statliga pengar som vi sätter in i industrin — något som jag tog upp redan i mitt första inlägg — ger möjligheter för människorna att få sysselsättning och inte bara blir ett stöd för företagarna? Det är ju den principiella inställningen därvidlag som är intressant, och jag vill till herr Åsling ställa frågan: Vad skall vara målet för vår regionalpolitik, när vi sätter in pengar på det området? Skall det vara att ge sysselsättning åt människorna eller bara att hålla företag under armarna?

Herr talman! Det har i debatten sagts att vpk bara vill förstatliga och inte skapa sysselsättning nu, men sanningen är ju den att den nuvarande regeringen, vilket framgår såväl av proposition och utskottsbetänkande som av industriministerns inlägg, accepterar en sysselsättningsminskning. Sanningen är ju den att en röst för utskottets skrivning är en röst för en sannolik successiv nedläggning av företagens norrländska verksamhet. Herr industriministern svarade inte heller på de frågor som jag ställde i mitt första inlägg beträffande detta. Vi kräver förstatligande för att kunna lösa sysselsättningsproblemen nu, vi kräver förstatligande för att man skall få till stånd en bättre samordning och planering. Herr Åsling upprepade argumentet att ägandeformen inte spelar någon roll, utan att det är marknadssituationen som är avgörande för ett företag. Nu är ändå statens resurser annorlunda och större än privatkapitalets. Staten behöver inte bedriva verksamhet med samma vinsthets som privatkapitalet. Staten kan, eller borde åtminstone kunna, bättre samordna och styra produktion än enskilda privatkapitalister. Sedan är det i och för sig bra att regeringen avser att undersöka om privatföretagen har uppfyllt sina förpliktelser, men det visar ju att regionalpolitik inte skall skötas på så sätt att man ger gåvor till privatkapitalet. Hade staten svarat för företagen hade en sådan ansvarighetsfråga aldrig behövt uppstå.

Herr talman! När jag sade att herr Fagerlund måste precisera sig fäste jag mig framför allt vid hans tidigare yttrande att det är diskutabelt att tillskjuta hundratals miljoner för att, som han uttryckte sig, upprätthålla en beredskapsproduktion. Jag fick det intrycket, och det tror jag gäller alla här i kammaren, att herr Fagerlund menade att man, innan man inom tekobranschen går in med ett branschstöd av det slag som nu är aktuellt, också måste aktualisera ägarformerna i branschen. Det finner jag mycket anmärkningsvärt, och den socialdemokratiska reservationens skrivning är från den synpunkten ganska oprecis och tarvar faktiskt en klarare positionsbestämning från oppositionen. Man måste ändå ha klart för sig att det i denna bransch finns många små företag, där det personliga engagemanget från de anställda och företagaren spelar en väldigt stor roll.

Jag finner det som sagt ganska anmärkningsvärt att oppositionen vill gå ut med detta budskap. Till fru Marklund vill jag säga att det ju framgår av propositionen att jag inte anser att det är fråga om någon form av avveckling i Norrland. Jag anser att vi måste rädda dessa industrier, låta dem få en chans att inpassas i svensk tekoindustri, och om vad som händer efter två år inom svensk tekoindustri vet varken fru Marklund eller jag särskilt mycket. Vi får hoppas att vi får ett konkurrensoch kostnadsläge här i landet, som gör att vi kan behålla vår tekoindustri. Vad det nu gäller är att skapa rådrum och arbetsro för de människor som är engagerade i denna produktion.

Herr talman! Herr Åsling säger att den socialdemokratiska reservationen är diffus, att den kräver förklaringar o. d. Jag skall inte använda sådana ord, men jag tycker att det skulle vara intressant om herr industriministern å sin sida ville tala om vilka rimliga ramar som samhället skall sätta upp för satsningar utan att avkräva en motprestation från företagarna i det här sammanhanget. Vad är det vi säger i reservationen? Vi tar upp frågan om inte staten bör ta över ägandet av tekoindustrin i ökad omfattning. Inte minst gäller det företag av den typ som är aktuella i propositionen, som fått omfattande regionalpolitiskt stöd. Är detta diffust skrivet? Jag tycker att det är oerhört klart. Dessutom skall en utredning göras av dessa problem. Det har redan nu satsats ungefär 75 milj.kr. i dessa sammanhang. Den borgerliga regeringen är tydligen beredd att sätta in ytterligare 24-25 milj.kr. Jag vet inte hur mycket den proposition som tar upp hela tekoindustrins problem kommer att kosta samhället, men det känner herr Åsling till. Frågan är emellertid: Vad skall samhället ha för insyn och inflytande om vi skall skjuta till dessa pengar? Vi måste ur allmän beredskapssynpunkt upprätthålla en verksamhet för den händelse att vi blir avspärrade e. d., precis som på jordbrukets område. Frågan är hur vi skall lösa denna problematik, men detta får vi diskutera litet längre fram när den stora propositionen kommer. Jag har försökt så gott jag kan att förklara vår reservation. Om man ändå inte kan förstå den, beror det inte på mig.
Herr talman! Herr Fagerlund får ursäkta mig, men jag får inte riktigt klart för mig var oppositionen står i denna fråga. Det står dock i reservationen att man bör överväga om inte staten skall ta över ägandet av tekoindustrin i ökad omfattning. Man hänvisar visserligen till att det förekommer stora statliga subventioner på området, men man gör ingen avgränsning till de nu aktuella företagen utan uttalar sig på ett sätt som måste tolkas så att man avser branschen generellt. Jag grips av den fruktansvärda misstanken att oppositionen är tomhänt när det gäller branschpolitiken. Det enda man har att komma med för att undsätta nödlidande branscher och företag är att hänvisa till att staten bör överta ägaransvaret, och det är en dålig lösning — vi har ju erfarenheter av det. Dessutom vittnar det om att man kapitulerar inför svårigheterna. Det kan i och för sig förklara mycket av vad som har varit i svensk näringspolitik, men jag finner det beklagligt att inte den uppfriskande tillvaron i oppositionen på något sätt har verkat befrämjande på uppfinningsoch uppslagsrikedomen i aktuella näringspolitiska frågor.

Herr talman! I ett avsnitt av sitt interpellationssvar säger statsrådet Åsling inte bara att hans ambition är att rädda sysselsättningsnivån på de här berörda orterna utan att han också har ambitionen att öka sysselsättningen. Jag ber för min del att få tacka för den delen av svaret. Jag vill dock här kort sätta in Algots Nord AB i ett större länssammanhang. Jag vill därför ta upp något om sysselsättningsläget i Västerbotten under de senaste åren. Vi kan konstatera att vi i Västerbotten har haft en arbetslöshet som i stort sett varit tre gånger så stor som storstadsområdenas och att vi har haft en arbetslöshet som har varit ca dubbla riksgenomsnittet. Den arbetslösheten har bestått av att främst ungdomar och kvinnor inte fått jobb. Och vilka är det som jobbar i Algots Nord? Det är i huvudsak unga kvinnor. Till detta kommer att vi har en omfattande dold arbetslöshet. Som exempel kan nämnas att när Algots Nord lokaliserade sig till Norsjö ökade arbetslösheten där genom att det var så väldigt många på orten som över huvud taget inte hade anmält sig på arbetsförmedlingen därför att de ansett det utsiktslöst att erhålla ett arbete. Skall de som bor i Västerbotten få samma rätt till arbete som man genomsnittligt har i vårt land, så räknar vi med att det behövs ungefär 6 000 nya arbetstillfällen. Och skall de som bor i Västerbotten ha samma rätt som man har i de län som har det bäst så behövs det ännu mycket mer. Jag tror att var och en förstår att i ett sådant läge är det inte lätt för de berörda att få nya jobb. Därför är det en nödvändig och riktig åtgärd som här föreslås när man under två år vill rädda huvuddelen av sysselsättningen. Statsrådet säger också att de två åren skall användas för att arbeta fram en varaktig och på lång sikt riktig sysselsättning och att statsrådet skall använda alla tillgängliga medel för att klara den uppgiften. Jag vill understryka att oron för framtiden är mycket stor hos alla Algotsanställda och hos de övriga som har med detta problem att göra. Därför ser de säkert fram emot att det blir långsiktiga lösningar som gör framtiden säkrare än den upplevs i dag. Att utskottet i många stycken har behandlat propositionen enhälligt gör ju att den här interpellationen i stort sett är överspelad. Man kan konstatera enighet om pengarna. Man kan också, tyvärr, konstatera enighet om nödvändigheten av viss nedskärning i Skellefteå. Jag kan för min del bara konstatera att det är alldeles klart att tekoindustrin är i ett besvärligt läge och att de som begriper sig på denna bransch, såväl fackföreningsfolk som andra, verkar eniga om att viss nedskärning erfordras i branschen. Men det är naturligtvis ingen tröst för de 220 personer som direkt är berörda. Jag vill därför be statsrådet Åsling sätta in alla krafter på att se till att de som kommer att friställas från Algots Nord inte skall behöva gå till arbetslöshet — att verkligen alla medel tillgrips. Till sist kan jag också konstatera att förhållandet mellan anställda och företag f.n. inte är bra och att en av anledningarna till detta är det avtal som den socialdemokratiska regeringen träffat med företaget. Tolkningen av det avtalet är en källa till stor misstro. Såvitt man kan följa frågan i pressen anses det att avtalet kan tolkas litet hur som helst. Detta tror jag i sig är rätt allvarligt. Vi har en bransch med stora besvärligheter, och det råder motsättningar inom ett företag som har bekymmer. Det är egentligen ingen bra grund för att man skall lyckas reda ut problemen. Jag vill därför också be herr Åsling att verkligen skynda på behandlingen av de här frågorna, så att avtalstolkningen och övriga saker som diskuteras mellan anställda och företag kan klaras upp mycket snart. Jag vet att statsrådet Åsling mycket väl känner till länets sysselsättningsförhållanden, och jag vill därför allra sist fråga honom om någon ersättningsindustri är aktuell för berört område.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag skall något bygga på de åsikter som herr Hörnlund här har framfört. När Algotskoncernen etablerade sig i Västerbotten var detta en mycket glädjande händelse för Västerbottens län. Sedan lång tid hade man gjort regionalpolitiska ansträngningar för att få fler arbetstillfällen för främst kvinnorna till denna region. I Skellefteåregionen var undersysselsättningen bland kvinnor vid denna tidpunkt ca 3 000. I Norsjö och Lycksele var den ännu större i förhållande till orternas storlek — ja, jag vill faktiskt beteckna den som omätbar, genom att det finns en stor dold arbetslöshet bland kvinnor i dessa områden. Den främsta orsaken till den dolda arbetslösheten bland kvinnorna är att de helt enkelt inte anmäler sig som arbetssökande när t.ex. deras makar redan går arbetslösa och de därför vet att det är helt meningslöst att söka ett arbete. Det avtal som träffades mellan Algots koncernledning och den dåvarande socialdemokratiska regeringen innebar ett statligt stöd i olika former på ca 70 milj.kr. Som motprestation skulle Algots Nord, som det producerande företaget heter, skapa arbetstillfällen för ca 1 000 människor. I en första omgång skulle företaget etablera sig i Skellefteå, Norsjö och Lycksele, och i en senare satsning hade man för avsikt att starta fabriker i Vindeln och Robertsfors. De senare orterna har ett mycket dåligt läge då det gäller sysselsättning i allmänhet och sysselsättning för kvinnor och ungdom i synnerhet. När man i dag, när detta projekt har råkat i gungning, talar om svåra verkningar för orterna Skellefteå, Norsjö och Lycksele finns det anledning att också nämna Vindeln och Robertsfors, där det aldrig blev någon satsning. Nu bör man kanske vara glad över att det inte hann bli någon satsning på dessa orter, eftersom krisen är ett faktum, men det finns anledning erinra om de grusade förhoppningarna också i dessa orter, då sysselsättningsläget fortfarande är mycket kritiskt där. Jag tror att man måste ha detta i åtanke när man skall försöka rätta till det som gått snett och utarbeta en lösning för framtiden. Krisen vid Algots har fått stor publicitet. Det kan väl sägas att det är mycket positivt att sysselsättningsläget i Norrland på detta sätt ställts fram inför den svenska allmänheten. När bilderna kommit fram i TV och i tidningarna har det också kunnat konstateras att det till övervägande del har rört sig om unga människor, särskilt kvinnor. Det är klart att det har förekommit övertoner i protesterna och kampanjerna, men när man konstaterar detta måste man även ha förståelse för den desperata situation som de flesta av de berörda befinner sig i. Anställningen vid Algots Nord har i de flesta fall varit deras första anställning; detta arbete har varit deras första chans till den ekonomiska självständighet som ett eget arbete innebär. Det är klart att de anställda nu känner marken gunga under fötterna när arbetet försvinnner för en stor grupp och de andra mycket handgripligt har fått erfara att tryggheten är hotad. Det är denna situation vid Algots Nord som måste göra det extra angeläget att andra arbeten i Skellefteåområdet skapas för dem som kommer att friställas och att den nu beslutade satsningen på dryga 15 milj.kr. syftar till att verkligen stabilisera Algots verksamhet i Västerbotten. När jag säger detta menar jag att fr.o.m. nu måste den fortsatta verksamheten följas upp mycket noga, så att man i tid kan sätta in åtgärder och hjälpa till om någonting går snett.

Har man undersökt dessa möjligheter eller har man för avsikt att göra det i framtiden? Jag vet att det kan vara besvärliga marknadsmekanismer som man rubbar på i sådana här sammanhang, men all stödverksamhet som riktar sig till näringslivet får ju oftast konsekvenser i detta hänseende, så jag anser inte att det skulle innebära något egentligt nytt. Artiklar som tillverkas vid Algots Nord förbrukas t.ex. inom försvaret och inom landstingssektorn. Och jag vill än en gång betona att man måste spela över hela det register som finns att spela över i regionalpolitiken när det gäller att trygga jobben för de anställda. När man hör talas om de numerärt mycket större kriser som drabbat en del andra branscher och orter i mellersta och södra Sverige ter sig kanske problemen i Skellefteå, Norsjö och Lycksele rätt små. Men då skall man se dem i de rätta proportionerna. Om Algots Nord skulle tvingas lägga ned verksamheten i Lycksele, skulle det betyda samma proportionella bortfall som om 3 000 arbetstillfällen plötsligt skulle försvinna i Göteborg. För Norsjö skulle katastrofen vara ännu större. Målet för vår regionalpolitik är ju att garantera även de mindre orterna en fortlevnad, och då måste man göra sådana här jämförelser för att problemet i sin helhet skall stå klart för alla. Jag skall avsluta med några korta kommentarer i anslutning till debatten i det här ärendet. Jag delar helt industriministerns uppfattning att man inte löser krisen vid Algots Nord genom att förstatliga företaget. Som vi ser i utskottsbetänkandet är krisen lika akut i det halvstatliga Eiser som i det privatägda Algots, och som vi känner till från näringslivet i övrigt har inte den statliga företagsamheten inneburit någon större konkurrenskraft eller gett någon större trygghet för de anställda. Det är också bra — för att gå in på ett annat område — att AMS gjort en undersökning om hur lokaliseringsstödet använts inom Algotskoncernen. Enligt AMS-generalen Rehnberg har det inte förekommit några felaktigheter i förhållande till avtalet. Men i det här sammanhanget kan man väl ha önskemålet att avtalen i fortsättningen skrivs så klart att det inte behöver uppstå tvivel om tolkningen. Den här delen av debatten om Algots Nords verksamhet har faktiskt varit svår med tanke på möjligheten att i fortsättningen intressera företag att starta verksamhet i Norrland. Klara regler i avtalen och klara regler för kontrollen är till fördel för de regionalpolitiska satsningarna.

Herr talman! Jag får tacka herr industriministern för svaret på min fråga, som är en uppföljning av en debatt som vi hade den 19 november 1976. För min egen del är det tredje gången som jag debatterar Algots i riksdagen. I november svarade industriministern på min fråga om vad han ämnade göra för att förmå Algots Nord att fullfölja sin del av träffat avtal med staten. Innehållet i avtalet är nu så väl känt att jag inte behöver gå in på alla dess detaljer. Det är också väl refererat i motionen 1976/77:1346, som också behandlas i föreliggande utskottsbetänkande, och till vilken jag återkommer. Industriministern angav i sitt svar då att han gett generaldirektör Bertil Rehnberg i uppdrag att förhandla med Algots Nord AB och AB Eiser för att finna en lösning som skulle garantera fortsatt tekoproduktion vid samtliga enheter i Norrland. Förutsättningen var att resp. enhet skulle uppnå lönsamhet inom en tvåårsperiod. Målsättningen var att så långt möjligt bibehålla dagens sysselsättning vid de olika enheterna. Detta uttalande av industriministern tolkades, med rätta tycker jag, så att de berörda anställda inte behövde oroa sig för jobben under åtminstone två år. Den 1 december, innan de blivit informerade, varslades 220 anställda vid Algotsfabriken i Skellefteå om uppsägning den 1 juli 1977, vilket medförde en stark reaktion från de anställdas sida och sympatiyttringar för de anställda från många håll. Ingen som bevittnat vilken betydelse etableringen av Algots Nord haft för Västerbotten och för de enskilda människorna kunde förbli oberörd av vad som kanske skulle ske. På fackligt initiativ genomfördes en namninsamling, där det krävdes att varslen skulle återkallas, att Algots Nord skulle förstatligas och att sysselsättningen för kvinnor skulle ökas i Västerbotten. Uppropet undertecknades av 32 000 personer. Ett uttalande av Sveriges lärarförbunds lokalavdelnings styrelse i Skellefteå den 12 januari 1977 är värt att notera. Jag citerar: ”Viktiga samhällsintressen står på spel. I Skellefteå kommun behövs 3000 nya arbetstillfällen enbart för kvinnor för att sysselsättningen bland kvinnor skall komma upp till riksgenomsnittet. Nedskärningarna vid ALGOT NORD AB upprör därför inte bara de anställda vid företaget. Alla kommunens invånare har intresse av att varslen om avskedanden återkallas, att antalet arbetstillfällen för kvinnor inte minskar utan tvärtom ökar.” Allt detta är uttryck för den besvikelse som alla kände över det sätt på vilket privatföretaget agerat. Vilka är det som drabbas, om uppsägningarna verkställs? Det har nämnts tidigare att det är mest unga människor. Vid den särskilda mottagning som arbetsförmedlingen inrättat vid Algots Nord hade till i går 147 personer anmält sig. De fördelade sig på följande åldersgrupper: 16-19 år 9 96, 20-24 år 57 96 — alltså 66 96 under 25 år —, 25-34 år 15 96, 35-44 år 14 96 och resten över 45 år. Beträffande utbildning hade 25 96 folkskola. Grundskola och realskola hade hälften, och resterande fjärdedel hade tvåårig yrkesskola, gymnasieskola eller folkhögskola. Önskemålen om arbete fördelade sig på följande verksamheter: Största delen, 36 96, ville ha arbete inom industrin. Det ber jag industriministern notera. 34 96 ville ha arbete inom vårdyrken. 21 96 ville ha arbete inom handel, kontor, bank 0. d., och resten ville ha arbete inom övriga yrken. När det i debatten framförs att det genom deltidsarbeten skall ges flera arbetstillfällen kan i detta sammanhang noteras att av de 147 var det inte mindre än 83,7 26 som önskade full veckoarbetstid, 35 timmar eller mera. 7,5 26 önskade arbeta 20-34 timmar i veckan och endast 2,7 26 var intresserade av deltidsarbete — under 20 timmar i veckan. Det bör tas som bevis för att här hjälper inget plottrande med deltider, ett förslag som ofta framförts från folkpartihåll. Att centerns och moderaternas vårdbidrag skulle vara ett alternativ har inte framkommit en enda gång i stormen kring Algots Nord. Nej, här har kvinnorna verkligen med skärpa sagt ifrån att de vill förvärvsarbeta. Kommunernas service med bostäder och barnomsorg har underlättat deras strävanden. Kvinnornas kamp för rätten till arbete har också avgörande betydelse för jämställdheten mellan könen. När Algots Nord kom och möjligheterna till arbete fanns anmälde sig ett stort antal kvinnor till arbetsförmedlingen. Det nämndes här hur många som anmält sig, särskilt i Norsjö, och det är riktigt. I den vulgärdebatt som fördes från visst håll då sades det: Se här, den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken skapar bara mer arbetslöshet. Nej, följderna av etableringen av Algots Nord visar hur nödvändig och viktig denna lokalisering var. Det motsägs inte heller av industriministern eller andra talare som haft ordet här. Det behövs många fler arbetstillfällen än de 1000 som är ställda i utsikt. Industriministern säger i slutet av svaret att han inte har ansett att de 1 000 arbetena i Norsjö, Lycksele och Skellefteå är något slutgiltigt mål. Nej, vem har någonsin framfört det! Det behövs många fler arbetstillfällen än de 1 000 som här ställs i utsikt. Kvinnorna vill inte och skall inte betraktas som arbetskraftsreserv, som kan behandlas hur som helst. Det gäller givetvis alla arbetssökande, men just kvinnorna får uppleva att de inte tas på allvar när de vill ha arbete. Mycket starka krav har rests om att staten skall överta ansvaret för tekoindustrin — berättigade krav, eftersom regeringen inte kan komma ifrån sitt ansvar för sysselsättningen. I motionen 1346 formuleras kravet så, att regeringen skall påskynda utredningen om ett större statligt ägarengagemang i tekoindustrin, i första hand i Norrlandsenheterna. Socialdemokraterna i utskottet stöder detta krav. Om folkviljan har någon betydelse för de borgerliga riksdagsmännen från Västerbotten bör även de rösta för reservationen 1. Industriministern anförde nyss att avsikten med de avskrivningslån som föreslås bl.a. är att ge ett rimligt rådrum för att åstadkomma varaktig och långsiktigt lönsam sysselsättning. För att nå dessa mål är regeringen beredd att använda alla tillgängliga medel. Jag vill tolka det så att regeringen även är beredd att låta staten överta ägandet av exempelvis tekoindustrin för att därigenom förhindra att statens och kommunernas satsningar hamnar i de enskildas fickor i stället för att ge arbete och trygghet åt människorna. Att — som den borgerliga regeringen hittills menat att man skall göra — låta näringslivet självt bestämma hur det skall bli med sysselsättningen ger ingen trygghet. Men innebär industriministerns svar tecken på en insikt om nödvändigheten av planering och styrning bör det mottas positivt. Det har med rätta undrats över vart de 70 miljoner som Algots fick i statligt stöd har tagit vägen. Det är angeläget att den utredning som riksdagen nu skall besluta om snarast kommer till stånd på sätt som framförs i reservationen 3. Av största intresse är i vilken utsträckning Algots egen insats på 50 miljoner enligt p. 7 i avtalet kommit Algots Nord till del. Jag vill inte föregripa utredningen men kan inte underlåta att säga att en avräkning som orättmätigt skulle ha utfallit till dotterföretagets nackdel vore ett svek mot de anställda där, som getts sken av att utföra ett mindre gott arbete — vilket naturligtvis inte är fallet. Herr talman! De i propositionen nu föreslagna åtgärderna är av kortsiktig natur. Eftersom det inom Statsföretagsgruppen finns tekoindustriell verksamhet bör Statsföretag ges i uppdrag att samordna statens samtliga engagemang inom tekoindustrin. Ett sådant förslag bör vara klart snarast. Av både lokaliseringspolitiska och beredskapspolitiska skäl måste detta vara samhällets ansvar. Det gäller arbete inte bara i två år utan i framtiden. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till interpellanternas anföranden. Det är regeringens bestämda avsikt att utnyttja det rådrum som det föreslagna stödet skapar till fortsatta regionalpolitiska insatser i dessa orter. Beträffande Skellefteå, där det är fråga om minskad sysselsättning, är det också meningen att vi skall fortsätta och intensifiera ansträngningarna att skapa alternativa sysselsättningstillfällen. Jag har tidigare i denna debatt hänvisat till den etableringsdelegation som arbetar tillsammans med regeringskansliet och industrin i kraft av en uppgörelse som träffades under fjolåret. Vi fäster betydande förhoppningar för framtiden vid dessa etableringssamråd. F.n. är konjunkturen sådan att man kanske inte får ha för stora förhoppningar, men i ett längre perspektiv bör detta kunna ge effekt. I det sammanhanget återfinns Skellefteå högt upp på prioriteringslistan för åtgärder. Jag vill också erinra om att vi nyligen har beviljat ett lokaliseringsstöd till Skellefteå, nämligen till verkstadsföretaget Bröderna Lundberg för utbyggnad. Vi beslutade då, enligt de normer som nu gäller, att minst 40 26 av de nyanställda skall vara kvinnor. Sysselsättningseffekten av denna investering beräknas till ett fyrtiotal arbetstillfällen. Över huvud taget får man bedöma möjligheterna att i Skellefteåregionen skapa alternativa sysselsättningstillfällen som rätt goda. Skellefteåregionen är från norrländsk synpunkt en väl utvecklad industriregion. Där bör det alltså finnas goda förutsättningar att klara problemen. Herr Ångström frågade mig om det var möjligt att i detta sammanhang använda vad han betecknade som stödorder. Självfallet är det möjligt i och för sig — bara man hittar lämpliga normer för beställningarna. När det gäller fallet Gällivare är det fråga om statliga stödbeställningar under en övergångstid. I det arbetsmarknadspolitiska paket som har aviserats från arbetsmarknadsdepartementet finns det också betydande medelsramar både för statliga och kommunala industribeställningar. Huruvida man inom de ramarna kan göra någonting kan jag inte för dagen yttra mig om.
Herr talman! Jag tackar industriministern för det han sade i sitt inlägg nu. Jag tycker att det är positivt att regeringen verkar beredd att tillgripa alla åtgärder för att bättra på sysselsättningen i det här området. Men jag tar mig också friheten att påminna om — liksom i mitt första anförande — orterna Vindeln och Robertsfors, som också är inneslutna i det s.k. Algotskomplexet. De var faktiskt lovade en betydande sysselsättning när Algots etablerade sig i Västerbotten. Jag vet att det i Skellefteåregionen hos ett par företag finns planer på att starta tillverkningar som med fördel kan sysselsätta även kvinnor. Jag hoppas att industriministern vid de framstötar som kommer att göras i detta ärende visar sig ytterligt välvillig. Jag tolkar också hans anförande så.
Herr talman! Jag vill bara stryka under att all industri givetvis skall stå öppen för kvinnorna. Det gör den också i stor utsträckning om det bara finns tillräckligt många arbetsplatser. Trots satsningen på tekofabrikerna var för några veckor sedan antalet arbetslösa kvinnor anmälda i den lilla orten Norsjö hela 300, i Skellefteå 477, i Lycksele 135, i Sollefteå 291, i Kramfors 203 och i Gällivare 385.

Herr talman! I dag diskuterar vi ett ärende där två av de största tekoföretagen i landet har visat en osedvanligt krass inställning till frågan om moral och ansvar gentemot statsmakterna, den arbetskraft som de i årtionden har dragit nytta av i Boråsregionen och den arbetskraft som de har anställt i Norrland. De båda företagen, Algots och Eiser, har de senaste åren tillförts betydande belopp för att etablera sig på olika orter i Norrland. Avsikten var, som redan framhållits här, att det i Norrland skulle skapas nya arbetstillfällen. Algots åtog sig att ge sysselsättning åt 1000 personer. F. n. har företaget ca 700 anställda på de aktuella orterna. Eiser skulle i Norrland anställa ca 600 personer. Det verkliga resultatet kommer inte ens upp i 200. Från statsmakternas sida var ett av de avgörande motiven för överenskommelsen att förbättra sysselsättningen och framför allt att ge kvinnorna i Norrlands mer utsatta orter en chans till jobb. Man kan ha förståelse för detta resonemang, trots att satsningarna på Algots och Eiser redan från början var diskutabla med hänsyn till tekoindustrins problem. En bidragande orsak till etableringen var också hotet från företagen att om inte en Norrlandsetablering kom till stånd skulle man i ännu högre grad satsa på utlandet.

Det framhålls nu allmänt i propositionen och i kontrakten om fortsatt drift, att det är tekokrisen som har begränsat de båda företagens möjligheter att fullfölja de åtaganden som man har bundit sig vid gentemot den dåvarande regeringen. Men tekokrisen är sannerligen inte någon ny företeelse. Sedan mitten av 1960-talet har den diskuterats vid åtskilliga tillfällen i riksdagen. Vi har haft statliga utredningar som förutspått en snabb krympning av branschen, och krympningen har också skett t.o.m. i snabbare takt än vad de statliga utredarna hade förutsett. År 1960 var antalet sysselsatta i branschen ca 90 000, 1970 68 000, 1974 53 000 och i dag torde det röra sig om ca 40 000. Den region som har drabbats allra hårdast av tekokrisen är naturligtvis Boråsregionen, eftersom ca 40 26 av antalet tekoanställda finns i denna region. Under 1970-talet har över 6 000 arbetstillfällen inom tekoindustrin försvunnit i Boråsregionen, och det är framför allt Borås kommun som drabbats. Enbart Algots i Borås har minskat från 2 200 anställda år 1972, då dessa kontrakt slöts, till ca 900 i dag. Ytterligare 240 jobb inom Algots i Borås skall försvinna enligt den proposition som vi nu behandlar. Man kan alltså lugnt konstatera att Borås kommun och de anställda vid Algots — och även vid Eiser — i Borås och deras familjer har fått betala ett högt pris för etableringen i Norrland men framför allt för att företaget i så hög grad gått ut med utlandsetableringar. Trots att man från Algots sida utlovade att tillverka i Sverige i stället för att göra nya utlandsetableringar när man fick statligt stöd till Algots Nord fortsatte man att i ökad takt gå ut och producera i andra länder. Det är därför man frågar sig om det verkligen låg i Algots intresse att bygga upp en verksamhet i Norrland eller om det fanns andra motiv för att söka bidrag hos staten. Av vad som framkommit från fackklubbens sida genom de utredningar som verkställts är det framför allt frågan om hur företaget disponerat de medel det fått ut av staten som är den intressanta. Det är av den anledningen som herr Carlstein och jag har begärt en utredning när det gäller Algots, och jag kan bara beklaga att den borgerliga majoriteten i utskottet inte har velat biträda förslaget om en sådan utredning, där såväl företrädare för de anställdas organisationer som parlamentariker kan medverka. Det förvånar mig särskilt att inte de borgerliga riksdagsmännen från berörda Norrlandslän tycker att utredningen borde genomföras. Eisers handlande har fått en alltför tillbakaskjuten roll i den allmänna debatt som förts. Men vi har ansett att det också bör utredas varför inte Eiser Invest AB eller nuvarande Rang Invest AB fullföljt den utbyggnad i Norrland som man utlovade så sent som 1973. Utredningsmannen när det gäller Norrlandsetableringarna Bertil Rehnberg anför i sin skrivelse till industriministern ”att som en förutsättning för statens inköp år 1973 av halva aktieposten i AB Eiser ingick, att viss sysselsättning under i köpeavtalet angivna betingelser skulle skapas i norrlandsföretagen. I den mån som denna förutsättning inte uppfylls finns således enligt min uppfattning grund för krav från statens sida på återgång av i varje fall en del av köpeskillingen för aktierna. Om Eiser Invest står fast vid att inte ge något ytterligare kapitaltillskott till AB Eiser syns därför naturligt att staten tar upp förhandlingar med Eiser Invest om en sådan återbetalning. ——-- Om förhandlingarna inte leder till överenskommelse skall enligt det år 1973 ingångna avtalet mellan Eiser Invest och staten frågan hänskjutas till skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.” Det som förvånat oss motionärer är att den här citerade punkten över huvud taget inte har behandlats i förevarande proposition. Industriministern hade tydligen vid den tidpunkt då propositionen skrevs inte något intresse av att företagen — lika väl som staten — skall hålla ingångna avtal. Först i dag talar industriministern om att en utredningsman skall tillsättas. Skulle det inte även i det här sammanhanget vara nyttigt och bra om också de anställda och parlamentariker kunde vara med i en sådan utredning? Eiser utlovade ju 1973 att man skulle anställa 590 personer i Norrland. I dag sysselsätter man ca 180 personer, och efter nedläggningen i Gällivare är man nere i 142 anställda. Trots nya statliga miljoner är man helt inne på att avveckla efter ytterligare två år. Samtidigt föreligger risk för ytterligare minskning av sysselsättningen även i Boråsområdet. Enligt min mening är det helt klart att man både från Algots och från Eisers sida brutit mot de överenskommelser som träffats. Jag kan inte heller anse att det vid de tillfällen 1972 och 1973, då överenskommelserna träffades, skulle ha funnits någon särskild optimism från företagens sida när det gällde att se resultat av etableringarna. Det höga kostnadsläge som man i dag rider på talade man om redan 1972 och 1973. Det är klart att man kan säga att vårt kostnadsläge är högt vid en jämförelse med de länder som vi har att konkurrera med på tekosidan. Samtidigt tror jag inte någon här vågar gå ut och säga att de svenska textilarbetarna har höga löner. Den koncentrationens välsignelse som man nu från dessa företags sida beskriver som eftersträvansvärd, den har man haft i årtionden i Borås. Varför lät man då inte produktionen ligga kvar i Boråsområdet? Varför har man i stället avvecklat i mycket snabb takt i Borås? Upptäckte verkligen två av tekoindustrins största företag och ledningar tekokrisen så sent som efter 1972-1973, dvs. när den var mycket väl känd för de flesta andra? Den nuvarande styrelsen för Algot Johansson AB i Borås har också i skrivelse till utskottet förklarat att det berättigade i en nyetablering inom denna bransch av så stor omfattning i dag starkt kan ifrågasättas. I detta yttrande kan man alltså spåra en stark kritik mot den gamla ledningen av Algots från den nya ledningen. Det finns således starka skäl för den utredning som vi från socialdemokratiskt håll har begärt, och jag yrkar bifall till reservationen 3. Jag talade förut om Boråsregionens problem och konstaterade att vi där har förlorat över 6 000 arbetstillfällen sedan 1970. Vi har f. n. I 500 varsel, och enligt länsstyrelsens prognoser skall vi i Älvsborgs län förlora ytterligare 7 000 arbetstillfällen inom tekoindustrin fram till 1980. Det krävs väldiga insatser om inte regionen skall drabbas av en total tillbakagång, och det är framför allt genom målmedvetna regionalpolitiska satsningar detta bör ske. Även när det gäller den frågan har utskottets majoritet enligt min mening visat en njugg inställning. Man vill inte göra något särskilt uttalande om Boråsregionens problem utan tycker tydligen att allt får ha sin gilla gång. I den socialdemokratiska reservationen nr 2 har vi slagit fast, att med hänsyn till de omfattande kriser för tekoindustrin som speciellt drabbat Boråsregionen bör regeringen och myndigheterna ta till vara alla möjligheter att upprätthålla sysselsättningen och bredda näringslivet i regionen. Även om inte de borgerliga ledamöterna i utskottet vill skriva under på detta tillkännagivande, skulle det vara värdefullt om de borgerliga riksdagsmännen på Älvsborgsbänken slöt upp kring detta krav. Jag väntar mig faktiskt detta, herr talman. Till sist vill jag yrka bifall till reservationen I som tar upp frågan om ägarförhållandena i tekoindustrin. Vi diskuterade redan våren 1976 den grundtextila tillverkningens framtid och framhöll att denna tillverkning av beredskapspolitiska skäl borde få ett fortlöpande stöd från statens sida. I en motion hävdade herr Carlstein och jag vid detta tillfälle att om fortlöpande stöd skulle utgå, borde också frågan om ett statligt ägande aktualiseras. Över huvud taget kan man ifrågasätta i hur stor utsträckning samhället skall gå in med medel och lita på privata företag som kan utnyttja dessa genom olika transaktioner, bolagsbildningar osv. utan att samhället har möjligheter till tillräcklig insyn. Jag tycker, herr talman, att affärerna Algots Nord och Eiser gett en god belysning av hur vanskligt det är att fortsätta på den vägen. Det kan tyvärr alltför lätt bli ett spel med arbetskraften och dess berättigade krav på trygghet. Det tycks för resten råda olika meningar inom centern när det gäller behovet av förstatligande av industrier i vissa sammanhang. Industriministern har i dag gått hårt emot förslaget att utreda ett förstatligande av de företag som nu är aktuella. Men hans partivän herr Hörnlund är faktiskt inne på att Algots Nord kan drivas i andra företagsformer. I sin interpellation frågar herr Hörnlund om industriministern är beredd att diskutera exempelvis statliga eller kooperativa former. Har det smugit sig in en katt bland hermelinerna, eller finns det flera centerpartister som gärna skulle se att staten går in och driver t.ex. Algots Nord för att rädda sysselsättningen där uppe? De tekoanställda skulle säkert inte ha något emot ett ökat förstatligande. De upplever sin situation i dag såsom synnerligen pressande och osäker såväl i Norrland och Boråsregionen som på andra orter i landet. Om de fick råda, skulle de säkert inte tveka att välja ett statligt ägande. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Självfallet är propositionens förslag av stor betydelse för de anställda och de orter som berörs av stödåtgärderna. Dessa synpunkter har tidigare i debatten utvecklats av herr Wirtén, och jag vill i det avseendet helt instämma i vad han då anförde. Det är värdefullt att utskottet har enats om att föreslå bifall till propositionen 58. I dagens marknadssituation innebär dock punktvis insatta åtgärder av det här slaget en uppenbar risk för snedvridning av konkurrensen. De kan t.ex. innebära att en utslagning av företag påskyndas på annat håll än där punktinsatserna har gjorts — t.ex. i Västsverige, som påpekas i herrar andre vice talmannens och Nyhages motion. Motionärerna Magnusson och Nyhage konstaterar att AB Eiser nedlägger sina avdelningar i Fritsla, Tvärred och Falköping och att Algots AB minskar antalet anställda i Borås. Regionalpolitiska åtgärder på en ort kan bokstavligt talat leda till att behov av ytterligare åtgärder uppkommer på andra orter. Det är därför välbetänkt att göra en helhetsbedömning av branschen. Utskottet, som i princip delar denna uppfattning — vilket framgår av skrivningen — vill dock i likhet med regeringen inte dröja med de nu aktuella åtgärderna. Situationen är sådan att åtgärder måste sättas in i såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv. Däremot är framstötarna om socialiseringsåtgärder totalt meningslösa. Problemsituationen ändras ju inte genom ett ändrat ägarförhållande. Detta har både herr Wirtén och herr industriministern på ett välgörande sätt redan klargjort i debatten. Om problemen skall kunna lösas, krävs en annan insikt om de verkliga orsakerna och medvetande om och förståelse för vad som fordras av alla berörda parter. Tekobranschens problem sammanhänger främst med kostnadsutvecklingen, ett faktum som herr Fagerlund inte kan förneka. Skillnader i pris mellan svensktillverkade och importerade produkter motsvarar mer än det kostnadsbidrag som enligt propositionen skall utgå till Algots och Eiser i Norrland. Förslaget innebär nämligen att bidrag skall utgå med i genomsnitt ca 10 kr. per timme. Enligt de upplysningar jag har inhämtat visar en prognos för 1977 att de svenska arbetskraftskostnaderna — det är ju dessa kostnader prissättningen grundar sig på — inom tekobranschen inkl. arbetsgivaravgifter och sociala kostnader beräknas uppgå till mer än 33 kr. per timme. Motsvarande kostnad beräknas i Finland till halva detta belopp, i England till ca 10 kr. och i USA till mellan 19 och 20 kr. Självfallet är skillnaderna ännu större vid en jämförelse med de s.k. lågprisländerna. Vi kan direkt konstatera att för 1976 noterades en skillnad mellan Sverige och Finland i dessa avseenden på inte mindre än 14:16 kr. per timme. Mot den här bakgrunden aktualiseras huvudfrågan: Vem skall stå för kostnadstäckningen — konsumenterna, aktieägarna, de anställda eller skattebetalarna? Erfarenheten har visat att konsumenterna inte är intresserade av att betala detta extra för svenska varor. Då återstår de andra tre grupperna. Och till den frågan får vi återkomma när regeringens stora tekoproposition läggs på riksdagens bord. Det höga kostnadsläget har i sin tur inneburit att importandelen på konfektionssidan är extremt hög, uppskattningsvis ca 75 26. Av 1975 års plaggimport, uttryckt i värde, kom över 36 ?6 från lågprisländer. I volym betyder detta ca 50 26. Samtidigt som detta har skett har exporten stagnerat, vilket innebär att marknadsandelen för den inhemska plaggproduktionen minskat i motsvarande grad som importen ökat. Det är ju detta förhållande som alla varsel om friställningar bekräftar. Jag vill peka på ytterligare en faktor som har betydelse även för tekoföretagens konkurrenssituation. De ständigt höjda arbetsgivaravgifterna innebär en svår belastning för alla exportkonkurrerande företag och de företag som konkurrerar med importvaror. Anledningen är att arbetsgivaravgifterna, som utgör en löneskatt, missgynnar exporten men gynnar importen, dvs. de gör svensktillverkade varor dyrare samtidigt som importerade varor slipper denna form av beskattning. Jag skall inte nu gå in närmare på dessa problem, utan jag vill i stället hänvisa till den motion om utvärdering av systemet med arbetsgivaravgifter som jag väckte den 25 januari, alltså under den allmänna motionstiden. I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma ett annat krisdrabbat företag i Västsverige, nämligen Jörnelius Konfektions AB i Grästorp. Detta företag anser sig ha hamnat i en ogynnsam situation i förhållande till förenade fabriksverkens tillverkningsenheter, CBV och Trivab. I en skrivelse till industriministern påpekar Jörnelius Konfektions AB att förenade fabriksverken tvingats ta order till förlustbringande priser. Eftersom Grästorpsföretaget inte kan möta denna konkurrens på marknaden för sjukhuskläder anhåller man att åtgärder vidtas för att skapa konkurrens på lika villkor. Uteblir sådana åtgärder, menar man, måste Grästorpsföretaget slå igen. Antalet inom Grästorps kommun industrisysselsatta kvinnor är endast 75 personer. Av dessa är 58 anställda hos Jörnelius. Just nu har företaget fått några veckors andrum, tack vare att Skaraborgs läns landsting har tidigarelagt en beställning till ett värde av 300 000 kr. Jag har, herr talman, velat nämna detta exempel för att påvisa att det finns företag i helt andra delar av landet som i likhet med Algots Nord och Eiser i Norrland är illa ute. Det talar som sagt för att man snabbt måste komma till rätta med branschens problem i sin helhet. Eftersom utfästelser därom har aviserats genom den kommande tekopropositionen och de andra åtgärder som industriministern har redovisat i dagens debatt — jag vill säga att industriministerns besked är mycket värdefulla — yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När överenskommelsen med Algots år 1972 och med AB Eiser år 1973 om lokalisering till Norrland träffades låg mycket starka regionalpolitiska skäl bakom. Staten gjorde i båda fallen stora ekonomiska åtaganden. De är redovisade i utskottsbetänkandet och har redovisats också här i dag av olika talare. Staten gick t.o.m. in som hälftendelägare i Eiser, naturligtvis för att trygga fullföljandet av åtagandena, men det har ju inte lyckats särskilt väl, får man nu konstatera. I de berörda orterna steg sysselsättningen för kvinnor påtagligt efter etableringen men var och är fortfarande utomordentligt låg. Det redovisas alltjämt stora arbetslöshetssiffror på de orterna. Det är därför synnerligen viktigt att sysselsättningen i de nyetablerade tekoindustrierna kan vidmakthållas. Förutsättningen för dessa industrietableringar, som angavs i avtal med staten, har inte uppfyllts av vare sig Algots eller Eiser. Man har bedömt att avtalen kunnat tolkas på olika sätt. Algots har som mest infriat avtalet till ca två tredjedelar av de förutsatta arbetstillfällena och Eiser till ca en tredjedel. Givetvis är den väsentligaste orsaken till att avtalen inte helt och hållet infriats den utomordentligt svåra kris som tekoindustrin träffats av under senare år. Sedan 1970 har inte mindre än 6 000 arbetstillfällen försvunnit i Boråsregionen. Enbart Algots i Borås har minskat arbetsstyrkan från 2 200 till 900. Under den här perioden har nyetableringen skett i Norrland. Den statliga insats som nu föreslås i propositionen 58 med 15,2 milj.kr. till Algots och 9 milj.kr. till Eiser är av för kortsiktig natur för att skapa rådrum för mera långsiktiga insatser. Utskottet är enigt på den här punkten. Inga förslag har framlagts med en ambition som är högre än propositionens eller högre än vad industriminister Åsling uttalat i dag beträffande den nu aktuella sysselsättningen. Jag tror att detta är ett ganska viktigt konstaterande att göra i den här debatten. En förutsättning för det nu aktuella stödet är att sysselsättningen upprätthålls enligt det under hösten uppgjorda avtalet mellan företagen och staten. Jag hoppas och jag förutsätter att den nuvarande regeringen gjort ett mera konkret och otvetydigt avtal än den förra regeringen och att man bättre följer upp det hela. Utskottets skrivning, och kanske ännu mer de socialdemokratiska reservanternas, understryker vikten av en bättre handläggning och en bättre uppföljning av de här frågorna. Att det har brustit i det fallet är tydligen alla vi som har uttalat oss från denna talarstol eniga om. Mycken kritik har riktats mot inte minst Algots för dess sätt att infria avtalet med staten. Från fackets sida framfördes ganska snart kritik mot företaget för att man inte höll styrelsesammanträden eller på annat sätt informerade de anställda och gav dem det rättmätiga inflytandet. På fackets uppdrag har en revisionsbyrå gått igenom avräkningen mellan Algots Nord: och dess moderbolag Algot Johansson AB i Borås. Vid bedömningen av vad som kommit fram framstår det som angeläget att få till stånd en ingående granskning från statens sida. De anställdas organisationer bör få full insyn och ha rätt att medverka i utredningsarbetet. Naturligtvis bör också regeringen ta upp frågan om statens mellanhavanden med Eiser Invest AB, numera Rang Invest AB. Det är märkligt att den gamla regeringen inte hade bättre tillsyn över uppgörelsen utan tillät det hela fortlöpa utan att några åtgärder vidtogs, trots fackets reaktion. Staten har ju ändå gått in med mycket stora pengar i företagen, bl.a. som hälftendelägare i Eiser, utan att det till synes har gett den effekt som man önskat. Ägarformen har alltså inte fått den verkan som man här i dag från socialdemokratiskt håll vill göra gällande. Av utskottets skrivning framgår klart att en noggrann granskning bör göras. Utskottet föreslår att regeringen underrättas om det. Från AMS har sagts att det inte begåtts några fel eller förekommit några ekonomiska oegentligheter från företagens sida. I och för sig finns det ju inte anledning att misstro AMS. Dokumentationen är emellertid inte tillfredsställande. Förhållandena är sådana att det är angeläget med en ordentlig dokumentation utöver den som har funnits hittills rörande vad som har förekommit i den här frågan. Industriministern har från talarstolen i dag uttalat samma sak — att det är mycket angeläget att alla oklarheter reds upp. Att i detta fall blanda in parlamentariker är knappast rimligt. Det är ju inte fråga om en politisk prövning utan närmast en juridisk, sakmässig prövning. Vi är eniga — förutsätter jag — om det politiska värdet av 1okaliseringen, det behöver inte granskas. Genom att fackfolket är med bör deras intressen därmed tillvaratas. Vi kan ha fullt förtroende för dem i den här frågan. Jag vet inte om socialdemokraterna vill vara med för att tillvarata några socialdemokratiska intressen, eftersom granskningen omfattar det som har hänt under den gamla regeringens tid. I varje fall har jag inte hört någon särskilt grundläggande argumentering för varför parlamentariker skall medverka i den här granskningen. Utskottets skrivning utesluter — som jag tolkar det — inte alls att regeringen kan tillsätta parlamentariker i en eventuell utredning, om det visar sig befogat. Regeringen har frihet därvidlag att välja form för granskningen. Men utskottet slår fast att regeringen skall ha med facket i utredning och granskning i det här fallet. Vänsterpartiet kommunisterna vill förstatliga tekobranschen. Det är helt i linje med kommunisternas syn på näringslivet i sin helhet och förvånar därför inte alls. Statsföretag har redan fått uppdraget att utreda frågor om statens engagemang i tekoindustrin. Socialdemokraterna önskar ett uttalande om att denna utredning skall påskyndas eller — jag citerar från deras reservation — att ”i annan ordning låta utreda frågan om statens ägarengagemang i tekoindustrin”. Socialdemokraterna är däremot inte beredda att som vpk begära åtgärder för omedelbart förstatligande av Algots Nord AB och AB Eiser. I Västerbotten har socialdemokraterna och facket drivit en intensiv kampanj för förstatligande av Algots Nord. Man har tydligen nu börjat tänka efter vad det skulle betyda. Det halvstatliga Eiser har ju inte uppfyllt avtalet bättre än Algots. Detta innebär inte att jag tar Algots i försvar. Många exempel på att staten lägger ned företag och misslyckas att upprätthålla sysselsättning finns ju. Jag skall inte uppta tiden med att exemplifiera. Utredningen om statens engagemang pågår som sagt, så det finns sakligt sett mycket litet utrymme för den socialdemokratiska reservationen, i all synnerhet som man inte nu tar klar ståndpunkt för förstatligande som princip. Förre finansministern Gunnar Sträng har varit i Västerbotten och sagt till socialdemokraterna där att man löser inga problem för tekoindustrin genom att förstatliga den. Det är ju alldeles riktigt. Ett förstatligande av något företag kan emellertid av andra orsaker måhända vara motiverat, t.ex. av beredskapsskäl eller för att trygga vissa sociala värden. Den frågan skall emellertid inte behandlas i detta sammanhang. Regeringen kommer nämligen senare i år att framlägga förslag om tekobranschens framtid. Industriministern har uttalat att man från regeringen skall göra allt som är möjligt för att trygga verksamheten och sysselsättningen i de här berörda företagen. Utskottet förutsätter också att så sker. Därvidlag skiljer sig inte utskottsmajoritet och reservanter från varandra. En skrivelse till regeringen är mot denna bakgrund enligt gammal praxis här i riksdagen inte nödvändig. I fallet Eiser har regeringen lagt ut vissa arbeten för militära behov. Samhället, inte bara staten utan också kommunerna och kanske främst landstingen, har stora behov av tekoprodukter. Det är i stor utsträckning behov av beredskapskaraktär. Åtskilligt härav borde därför kunna läggas till svensk produktion. Jag förutsätter att regeringen beaktar den här frågan när man planerar för tekosektorn på längre sikt. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan efter herr Nilssons i Tvärålund anförande konstatera att han har en helt annan uppfattning än industriministern, som järnhårt gick emot den reservation som vi har till det här betänkandet. Herr Nilsson i Tvärålund konstaterar att i vissa fall kan ett förstatligande vara berättigat. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Men jag vill ställa en fråga till herr Nilsson i Tvärålund: Varför kan vi inte göra denna utredning omedelbart, när ni nu har denna uppfattning, i stället för att göra den i framtiden?
Herr talman! Jag kan bara helt kort konstatera att herr Fagerlund har gjort en mycket fri tolkning. Jag har uttalat — och där har jag också tagit förre finansministern som vittne — att man löser inga problem för tekobranschen genom ett förstatligande. Jag har också sagt att socialdemokraterna tydligen inte vill ta upp den här frågan som en principfråga och att det i något fall kan vara rimligt att förstatliga ett företag. Det gäller för vår del principiellt inte bara den här sektorn utan även andra sektorer och ingår som ett naturligt led i vår blandekonomi. När det gäller utredningen — en omedelbar utredning — vill jag peka på, som jag också gjorde i mitt tidigare anförande, att utredning redan pågår inom Statsföretag om det statliga engagemanget i tekoindustrin. Jag kan ytterligare peka på att statsrådet i dag har sagt att riksdagen mycket snart kommer att få ta ställning till frågan om förutsättningarna för tekoindustrins framtid. Att nu starta en utredning vore därför möjligen att försena frågan.
Herr talman! Jag tycker inte att det herr Nilsson i Tvärålund sade i sitt inledningsanförande går ihop när han talar om den svåra kris som teko har och nödvändigheten av att ha sysselsättning uppe i Västerbotten. Då är väl frågan om man inte omedelbart skall kunna sätta i gång denna utredning. Herr Nilsson och jag är tydligen fullständigt överens om att det som skiljer oss åt är när han pratar om socialisering så fort det är fråga om statligt ägande. Herr Nilsson i Tvärålund är redo att socialisera — och då använder jag de borgerliga talarnas vokabulär när det gäller vår reservation — i viss utsträckning, men inte fullt ut, för det löser inte alla problem. Nej, det gör det inte, men det kan lösa sysselsättningsproblemen i Västerbotten, och jag tycker att det är ett ganska bra steg på vägen i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag pekade i mitt anförande på den erfarenhet vi kan ha från AB Eiser som är till hälften ägt av staten. De har inte uppfyllt avtalet ens i den utsträckning som Algots har gjort. Jag skulle kunna ta många exempel på statlig företagsamhet som inte har lyckats och som har betytt friställningar och arbetslöshet. Om staten förvärvar och driver något företag inom en bransch ser inte vi detta som en socialisering. Vi har många exempel på det. Jag kan t.ex. mycket väl tänka mig att staten skulle äga något eller några jordbruk för att se hur staten k'arar det. Jag kan inte finna att det finns några motsättningar mellan industriministerns och mina ståndpunkter, i all synnerhet som vi har diskuterat den här frågan många gånger.

Herr talman! Etableringarna av Algots Nord och Eiser i norra Sverige var från början dömda att misslyckas. De var dömda att misslyckas därför att de företagsekonomiska förutsättningarna för en nyetablering av den ifrågavarande textiloch konfektionstillverkningen aldrig förelåg. De propåer i den riktningen som framfördes i samband med planeringen av verksamheten väckte inget gehör i ansvariga kretsar, ej heller varningarna för att etableringarna i norr skulle få negativa konsekvenser för sysselsättningen i Boråsregionen. Man hävdade att satsningarna var helt nödvändiga av sysselsättningsskäl och att de efter en utbyggnadsperiod skulle ge arbete åt 1000 resp. 590 människor i skilda orter i Norrland. Några svårigheter skulle inte komma att uppstå i Boråsområdet, påstod man. Verkligheten visar att de anförda tvivlen på det riktiga i dessa satsningar var berättigade. Av de för Algots beräknade 1 000 anställda finns i dag 723, och de av Eiser utlovade 590 har stannat vid 182. Från båda företagens sida hävdas nu att driften av företagsekonomiska skäl bör läggas ner. Samtidigt har en mycket kraftig reducering av antalet tekoanställda i Boråsområdet ägt rum. Fru Hörnlund redovisade detta på ett mycket påtagligt sätt i sitt anförande. Precis som förutsades har alltså etableringen i norr medverkat till att många människor i Sjuhäradsbygden förlorat sina arbeten. Som en följd av nu föreliggande åtgärder lägger Eiser ner sina avdelningar i Fritsla, Tvärred och Falköping. Algots har kraftigt minskat antalet anställda i Borås under de senaste åren och fortsätter att skära ner arbetsstyrkan där med anledning av de åtgärder vi nu diskuterat. För människorna i dessa bygder och särskilt för dem som direkt drabbas förefaller en sysselsättningspolitik med den här innebörden vara svårbegriplig och äventyrlig. Etableringarna har skett. De har kostat åtskilliga miljoner kronor. Nu anförs skäl att lägga ner driften. Nu hotar friställning av de anställda. Alltså är ytterligare stödåtgärder från statens sida nödvändiga. En från början felaktig etablering måste hållas vid liv med statliga subventioner. Så görs nya punktinsatser. Följden av sådana insatser blir en snedvriden konkurrens gentemot de företag som inte är subventionerade — och så försätts dessa i en besvärlig och rent av ohållbar situation, som ytterligare förvärras av den ohejdade importen från lågprisländerna. Herr Magnusson i Borås och jag har påtalat dessa förhållanden i vår motion. Vi anser det ensidiga systemet med riktade subventioner vara felaktigt. Enligt vår mening måste det höga kostnadsläget i det svenska näringslivet nedbringas med generella åtgärder för att därigenom stärka lönsamheten och konkurrenskraften. Vi har inte yrkat avslag på propositionen nr 58. Men vi anser det vara rimligt och angeläget med en helhetsbedömning av de hithörande frågorna, vilket helt naturligt bör ske i samband med behandlingen av den till i början av mars aviserade propositionen om stödåtgärder till branschen. Enligt vår uppfattning borde därför även de frågor som i dag ligger på kammarens bord behandlas i detta större sammanhang. I be tänkandet uttalas med anledning av vår motion att utskottet vill betona vikten av att man anlägger en helhetssyn på branschen. Den uppfattningen borde ha föranlett utskottet att tillstyrka bifall till det i motionen ställda yrkandet. Under förevarande omständigheter och med ett enhälligt utskott på den här punkten finner jag ingen mening med att nu yrka bifall till motionen. Herr talman! Till utskottsbetänkandet finns fogad en reservation angående sysselsättningen i Boråsregionen. Det gäller reservation 2, i vilken betonas vikten av att alla möjligheter tas till vara att upprätthålla sysselsättningen och bredda näringslivet i regionen. Den reservationen har uppenbarligen tillkommit för reservationens egen skull och inte av sakskäl. Exakt detsamma uttalas nämligen med nära nog samma ord redan i utskottets betänkande. Kammarens ärade ledamöter kan mycket snabbt och lätt konstatera detta genom att läsa längst upp på s. 6 i betänkandet. Det råder glädjande nog inga som helst delade uppfattningar i denna för Sjuhäradsbygden mycket viktiga fråga, och det finns således ingen reell anledning att stödja reservationen 2 och frångå utskottets motsvarande skrivning. Slutligen vill även jag betona att propåerna om ett förstatligande av tekobranschen direkt kan avvisas. Det finns ingen anledning att ytterligare argumentera i den frågan efter de inlägg som tidigare gjorts av flera talare. Men nog är det intressant att konstatera att de krav på socialiseringar som man från socialdemokratiskt håll före 1976 års val så ivrigt försökte förneka tämligen snart efter det att sagda val ägt rum plockas fram. Herr talman! Det finns ingen anledning att yrka bifall vare sig till den här ifrågavarande socialdemokratiska reservationen eller till de övriga.

Herr talman! Jag upprepar att det inte råder några delade meningar på den här punkten. Det fru Hörnlund vill uttrycks alldeles otvetydigt på s. 6 i utskottsbetänkandet. Jag menar att det som där sägs är alldeles till fyllest. Det behövs således ingen reservation i sammanhanget.
Herr talman! Jag vidhåller fortfarande min uppfattning — och jag tror att den delas av de flesta riksdagsledamöterna — att om riksdagen gör ett klart och entydigt ställningstagande till reservationen så måste regeringen ta hänsyn till detta. I en allmän skrivning i ett betänkande har man inte på samma sätt möjlighet att ge eftertryck för sin mening. Boråsregionens problem hade kunnat lösas på ett helt annat sätt om herr Nyhage och andra borgerliga ledamöter hade biträtt reservationen. Jag hade nämligen väntat mig det av herr Nyhage, som är en av ledamöterna från södra Älvsborg.
Herr talman! Jag har inte samma negativa syn på vad utskottet skriver i sitt betänkande som fru Hörnlund har. Jag sätter den största tilltro till att vad utskottet skriver också kommer att förverkligas.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att något få kommentera det avsnitt i propositionen nr 58 som behandlar stödet till AB Eiser. I den av generaldirektör Rehnberg genomförda förhandling med företaget som redovisas i en bilaga till propositionen konstateras att man till följd av bl.a. inkörningskostnader och en för låg effektivitet i produktionen inte kunnat ernå lönsamhet, och därför skulle det från rent företagsekonomiska synpunkter vara motiverat att lägga ner driften vid bolagets samtliga anläggningar i Norrland. När man läser detta har man anledning fråga sig om dessa enheter verkligen har givits en reell chans att visa sitt existensberättigande. För det första hade fabrikerna när denna bedömning gjordes varit i drift endast ett år. För det andra har anläggningarna utnyttjats till knappt en tredjedel. Med erfarenhet från andra lokaliseringsföretag finner jag det helt orimligt att begära att man efter så kort tid skall kräva en produktivitet som ger lönsamhet. Studier av lokaliseringsföretag har visat att det tar en tid av tre till fem år innan de börjar gå ihop ekonomiskt. I vissa fall har det tagit ännu längre tid. Alla som något sysslat med lokaliseringspolitik vet detta. Därför hävdar jag att personalen på dessa orter måste ges en rimlig tid att växa in i sina nya uppgifter och få den utbildning som möjliggör en effektiv produktion. Den kvinnliga arbetskraften i Norrland måste ges förutsättningar till en meningsfull sysselsättning. Det är således att hälsa med tillfredsställelse att man genom dagens riksdagsbeslut ger möjlighet till sysselsättning under en viss tid. Men den stora frågan är vad som skall hända på litet längre sikt och hur man skall utnyttja det rådrum som man nu har fått. Därför vill jag säga några ord om de mera långsiktiga lösningarna av tekoindustrins problem i Norrland. Låt mig få understryka vad bl.a. herr Fagerlund och fru Normark har sagt i fråga om reservationen 1 till utskottsbetänkandet om ett ökat statligt engagemang på området. Beträffande Statsföretag vill jag helt kort säga att Statsföretag i dag är ägare till Stigtex AB och Nyland Mattor och redan har en tekoindustriell verksamhet. Med hänsyn till det stora kapital som man nu har satt in i Algots Nord och AB Eiser är det i allra högsta grad angeläget att staten samordnar sina engagemang inom tekoindustrin. Det är viktigt att man nu utnyttjar de här två åren för att på sikt trygga den sysselsättning som avsågs med dessa lokaliseringar. Av både lokaliseringsoch beredskapspolitiska skäl är detta angeläget. Jag finner det därför förvånande att utskottets majoritet har avstyrkt förslaget om en snabb översyn. Till det som har sagts om staten som ägare vill jag säga att staten har — och det finns många exempel på det — visat ett långt större ansvar i fråga om att upprätthålla sysselsättningen än det privata näringslivet. Samhället som ägare måste alltid vid sin bedömning räkna in de samhällsekonomiska faktorerna. Däri ligger skillnaden mellan samhällsägande och privat ägande. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer som fogats till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I motionen 1346 har ett antal socialdemokrater framfört synpunkter kring propositionen 1976/77:58. Vi har också följt upp dessa synpunkter i kammaren — i första hand fru Normark, som står som första namn på denna motion. I det här läget, när debatten i stort sett har speglat alla de synpunkter som finns att anföra, tänkte jag bara belysa några punkter som det kan finnas skäl att ta fram till ytterligare granskning. Låt mig peka på ett par saker som framgår av dagens debatt. Den ena — och jag tycker den är ganska väsentlig — gäller de påpekanden som gjorts av industriministern. Han säger att denna lokalisering kom till på grund av att man från regionalpolitiska synpunkter hade tillmätt den stor betydelse. Och det är riktigt — det är en bedömning som vi delar. Men vi menar också att en sådan bedömning måste följas upp med en inriktning av politiken som på lång sikt ger de eftersträvade effekterna. I det ursprungliga avtalet mellan regeringen och Algots har ju inte företaget kunnat nå de eftersträvade effekterna när det gäller sysselsättningen. Varför har man då inte gjort det? Det är klart att den kris som drabbat branschen har påverkat möjligheterna. Men jag tror också att andra saker har haft stor betydelse i sammanhanget. Låt mig peka på några faktorer som har påverkat företagets möjligheter. Det gäller framför allt de samarbetsformer som personalen reagerar mot. Här har förelegat system för hanteringen mellan moderföretaget och Algots Nord som kan ha haft sin psykologiska verkan och som definitivt haft en negativ effekt när det gäller personalens uppfattning av vad dess arbetsinsatser har varit värda. Jag menar att den granskning som nu delvis vidtagits, och som bör följas upp, kommer att leda fram till att personalen får en upprättelse, som också klargör att debiteringssystemet mellan moderföretaget och Algots Nord har negativt påverkat lönsamhetsutfallet. Andra faktorer har på samma sätt, vill jag hävda, påverkat lönsamheten i Algots Nord. I dagsläget är det avtalet med Bertil Rehnberg som förslagsställare som är värt att granska. Det innebär att man under en tvåårsperiod skall eftersträva lönsamhet i denna enhet, men det garanterar ingenting efter den tvåårsperioden. Enligt vår uppfattning är det en otillfredsställande utveckling. Det stämmer inte med de ambitioner som har funnits, och det tillgodoser inte alls de krav som vi har ställt när det gäller att nå fram till en lösning som innebär att man icke accepterar en minskning av sysselsättningstillfällena. Här försvarar sig i dag industriministern med att man i Skellefteåregionen är beredd att vidta åtgärder som i första hand skall skapa arbetstillfällen i denna region. Det är välkommet att en sådan inriktning är redovisad. Men det kommer ändå inte att förslå särskilt långt, om man inte har en ambition som täcker de sysselsättningsbehov som finns i regionen och som tidigare har beskrivits av flera talare. För att man skall nå en sysselsättningsnivå som är jämbördig med nivån i landet i övrigt, rör det sig om flera tusen nya arbetstillfällen. Det är också i detta sammanhang nödvändigt att påpeka att den industristruktur som finns, som under lång tid har funnits och som är helt avgörande för sysselsättningsutvecklingen, i första hand är baserad på tung industri, varvid kvinnosysselsättningen hittills varit svår att tillgodose. Industriministern och även andra talare på den borgerliga kanten säger att ett statligt engagemang inte skulle påverka denna utveckling. Den uppfattningen kan inte jag dela — och knappast heller någon annan som har företrätt socialdemokratin. Vi menar att i den här regionen finns påtagliga skäl som talar för att ett ändrat ägoförhållande — i en bransch där man redan har gjort så stora insatser — kan påverka sysselsättningen på lång sikt genom bindningen till även politiska värderingar. Man kan i det sammanhanget också peka på beredskapsoch försörjningspolitiska synpunkter. Herr talman! Jag skall inte vidare utveckla mina funderingar.

Herr talman! På kammarens bord ligger i dag en fråga som är en mycket gammal bekant. Det gäller det vanliga kravet på undantag från beskattning av naturaförmåner bestående av fritt bränsle från egen fastighet. Trots att frågan varit så ofta återkommande vill jag uppta kammarens tid några minuter med en liten redogörelse för en av de principer som finns i vår skattelagstiftning. Det gäller uttag ur den egna rörelsen eller olika slag av naturaförmåner. Alla rörelseidkare inkl. jordbrukare är skattskyldiga för de uttag som görs ur rörelsen. Livsmedelshandlaren får skatta för alla varor som tas ur rörelsen, och detsamma är förhållandet med hantverkaren och jordbrukaren. Det ligger i sakens natur att en del av det beskattningsbara värdet på varan består av rörelseidkarens eget arbete, då ju detta är en viktig del av näringsfångets resultat. Det är alltså ortens pris på den uttagna varan som är beskattningsunderlag. Handlaren får inte räkna av sin vinstmarginal en gång när han tar ut en limpa från affären, och bonden får uppta exempelvis mjölken till ett betydligt högre pris än han själv får på mejeriet. För att nu återgå till dagens aktuella fråga så får lantbrukaren givetvis betala skatt för den bostadsförmån som han har på jordbruksfastigheten, och för de flesta människor är det givetvis en självklarhet att denna bostadsförmån skall vara högre om bostaden är uppvärmd eller om bränsle finns hugget och färdigt i eller utanför pannrummet. Detta är dock ingen självklarhet för dagens utskottsmajoritet. Man vill i stället skattebefria den naturaförmån en bostadsförmån som uppvärmningen utgör, om bränsle tas ur egen skog. Motiveringen för detta avsteg från normala skatteprinciper är att skattelättnaderna rör sig om mycket små belopp, att skogsägaren bara tar värdelös ved, alltså i praktiken utför skogsvård, och att man bidrar till att minska oljeimporten. Det är klart att den här beskattningen inte har någon större statsfinansiell betydelse, men jag skulle vilja påpeka att riksdagen många gånger har diskuterat belopp som är betydligt mindre än vad det rör sig om här. Det är i första hand fråga om rättvisan mellan olika skattskyldiga. Påståendet att skogsägaren bara tar ut toppar, enligt många motioner t. 0. m. grenar och annat avfall, är egentligen obevisat. Det är ett påstående som får stå för majoritetens egen räkning. Jag kan inte bevisa motsatsen, men om den skattskyldige kan bevisa eller bara göra troligt att han tar ut undermåligt bränsle, får han nedsatt skatteunderlag. Då behöver han inte alls skatta på samma sätt som när han tar ut normalt bränsle. Jag tror dock att det kan diskuteras om vederbörande tar ut värdefullt bränsle eller plockar ut skräp. Jag har i alla fall inte på senare år sett någon bonde gå i skogen och plocka grenar, trots att jag bor ute på det riktiga landet. Jag tror heller inte att utskottsmajoriteten på allvar vill göra gällande att någon skulle lämna oljeeldningen och gå över till vedeldning för beskattningens skull, eftersom det här rör sig om utomordentligt små belopp för den enskilde. Som fallet är med de flesta andra naturaförmåner som uttas sker en schablonisering av värdet. I fråga om bränsle från egen fastighet uppgår schablonen för exempelvis en lägenhet om fem rum och kök till 560 kr. per år i huvuddelen av landet och något mer i de fem nordligaste länen. För en vedspis tillkommer 90-100 kr., beroende på var man bor. Det är att märka att detta är vad man får skatta för när man tar ut normalt bränsle. Tar man ut skräp får man skatta för mindre belopp. Dessa värden har varit desamma i flera år. De fastställdes då andra uppvärmningskällor var billiga och de låg bara obetydligt under vad oljeeldning kostade. När det alltså har blivit dyrare att värma upp bostäderna borde, om man skulle vara konsekvent, vedeldningsschablonen ha följt med. Så har dock inte skett. Bevillningsoch skatteutskotten har också varit återhållsamma på den punkten. Utskotten har inte velat föreslå någon höjning. De värden som i dag beskattas motsvaras i stort bara av hemkörningskostnaderna, men genom att vi har den här beskattningsregeln kvar upprätthåller vi ändå principen att naturaförmåner skall beskattas. Utskottsmajoriteten har också argumenterat med att fritidshuggare gratis får rensa upp hos skogsägare utan att beskattas för detta. Det är riktigt, och om skogsägaren vill använda sin egen arbetskraft till att sänka sina privata levnadsomkostnader så behöver han heller inte skatta för detta om insatsen ligger utanför rörelsen. Fritidshuggarens arbetsinsats kan alltså inte jämföras med rörelseidkarens arbetsinsats i den egna rörelsen. Vad som gör den här jämförelsen ändå mer tokig är att fritidshuggaren givetvis inte har avdragsrätt för några omkostnader, medan skogsägaren i sin rörelse har avdragsrätt för både anlitad arbetskraft, hemkörningskostnader och övriga kostnader som är förknippade med veduttaget. Som jag redan förut nämnt beskattas förmånen av fritt bränsle så lågt att det knappast motsvaras av avdragsgilla omkostnader, även om man hugger upp veden själv. Riktigt motbjudande blir majoritetens förslag i de fall då markägaren inte själv gör någonting för att hugga eller forsla hem sitt bränsle utan anlitar lejd arbetskraft för detta. Han får då en förmån obeskattad som troligen kostat 2 000-3 000 kr. I stället för att skatta får han göra avdrag för dessa kostnader från sina övriga inkomster av rörelsen. Som jag förut nämnt är det ett obevisat påstående att endast avfall används. Följaktligen är det också obevisat att bränsleuttaget skulle utgöra något bättre slag av skogsvård än andra avverkningar. Jag måste nog för min del säga att om man eftersträvar bättre skogsvård, så bör det ske på annat sätt, och efter vad jag kan förstå har inte heller statsbidrag saknats för detta ändamål. Kan olika sätt kombineras är det naturligtvis inget fel i detta. Ingen tror väl att det vi i dag talar om har någon större energipolitisk betydelse. För att en övergång till inhemska bränslen skall komma till stånd fordras åtgärder av helt annat slag. Detta är en fråga som kommer att behandlas i ett annat och större sammanhang, som vi får återkomma till. Gissningsvis borde dock inte kommande energipolitik gå ut på att bevilja skattelättnader även till dem som bränner upp vår fiberråvara eller annan råvara som kan användas för mera nyttiga ändamål — det är i praktiken det som utskottsmajoriteten nu föreslår. Om man ville gynna skogsvården och handelsbalansen, skulle i stället bidrag givetvis ges till alla som tar reda på skräpet i skogen — alltså även till fritidshuggarna — medan skatten skulle höjas avsevärt för alla dem som bränner upp värdefull skog. Jag är medveten om att detta är en omöjlig uppdelning, som det inte går att kontrollera, men vetskapen om detta förhållande borde väl ha avhållit utskottsmajoriteten från att använda sin makt till att skapa en ny skatteorättvisa. Det är nämligen det man gör. Den bonde som ingen skog har kan inte utnyttja den här skattelättnaden, och det kan naturligtvis ingen annan göra heller, för vilken bostaden är en privat levnadsomkostnad.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

Herr talman! Av jordbrukets samlade uttag av naturaförmåner representerar bränslet mindre än 1 96, men den enda del av dessa naturaförmåner där det finns en mycket markerad kritisk inställning är just bränslet. Varför är det då på detta sätt, när bränslet representerar en så liten del av de samlade naturaförmånerna?

Den helt dominerande delen av uttaget till bränsle är sådant material som inte är användbart för något annat ändamål. Det är klart att förhållandena kan skifta något från tid till annan — i dagsläget är det ju t. 0. m. utomordentligt svårt att få avsättning för björken som fiberråvara. Hundratusentals kubikmeter finns liggande som det knappast går att få avsättning för som råvara till industrin. Vi skall väl hoppas att konjunkturerna bättrar sig, men för dagen är situationen ytterligt ogynnsam. Och även i de tider då efterfrågan på olika sorters fiberråvara är som mest markerad är vissa träslag oanvändbara; jag behöver inte gå närmare in på det utan konstaterar bara faktum. Dominerande när det gäller vedbränsle är ändå rena avfallet — gallringsvirke av så klena dimensioner att industrin varken nu eller tidigare har kunnat ta det som råvara.

Vi måste naturligtvis konstatera att det inte går att hålla gränsen strikt mellan vad som är avfall och vad som inte är det, men vi utgår ifrån som tämligen säkert att mer än 90 96 av det virke som används till bränsle är avfall och inte duger som industriell råvara. Det är knappast rimligt att ta upp sådant till beskattning. På goda grunder tror vi också att om skattefrihet erhålls kommer det att bli ett ökat intresse bland skogsägarna för att utnyttja avfallet som bränsle; det blir ändå en viss premiering av detta, om man inte tar ut skatt. Därmed blir också de skogsägare som använder avfallsved jämställda med fritidshuggare, som nu i viss utsträckning nyttjar avfallsved och givetvis slipper att skatta för det. Utskottets ordförande säger att här finns en skillnad: fritidshuggaren får inget avdrag för sina kostnader, medan skogsägaren kan göra avdrag för alla kostnader. I realiteten är ändå den helt dominerande delen av de skogsbrukare som använder eget vedbränsle sådana som gör arbetet själva. De är alltså i praktiken närmast att jämställa med fritidshuggare, men i skattehänseende har de hittills betraktats helt annorlunda. Vi som representerar utskottsmajoriteten kommer med en rad obevisade påståenden, menar utskottets ordförande. Samtidigt kastar han själv ut en massa påståenden utan att, efter vad jag förstår, kunna prestera några som helst bevis för att de är riktiga. I mycket hög grad är hans påståenden utan täckning. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig börja med det sista! Jag tror inte att jag kastade ur mig något enda påstående; jag förklarade att också det jag säger är obevisat. Herr Andersson i Knäred påstår att 90 96 av det vedbränsle som används i dag är skräp, men då måste ju skogsägaren kunna göra detta troligt åtminstone inför taxeringsmyndigheten, och då blir det en ännu lägre beskattning än det här är fråga om. Det finns ju faktiskt en undantagsklausul som man borde kunna använda sig av, men jag är inte övertygad om att någon kan göra det. Jag ver inte vad som används till ved, men jag tror inte att det i dagens läge blir så mycket skräp över att det räcker till en fullgod vedeldning. Jag tror inte att siffran 90 96, som herr Andersson i Knäred nämnde, håller. Det är fortfarande fråga om obevisade påståenden. Vad som skall beskattas är den värme man har hemma i sin fastighet — fastigheten är uppvärmd, och det är det som skall beskattas. Om man värmer upp fastigheten med egen ved måste det beskattas för vad det är, nämligen en naturaförmån. Skillnaden mellan fritidshuggaren och den som äger skogen är att fritidshuggaren inte beskattas för sitt arbete men heller inte får göra några som helst avdrag för hemkörningskostnader o. d., inte ens för upphuggningskostnader och sådant. Det får däremot den som har skogen såsom inkomstkälla, dvs. förvärvskälla i ett lantbruk. Han har avdragsrätt för allt detta. När värdet av sådan ved är så lågt som f. n. motsvarar den beskattade förmånen härav kanske inte mer än just de kostnader för vilka fritidshuggaren inte har rätt att göra avdrag. Jag tror alltså att även om man antar att bara 1 96 utgör avfallsved är det en orättvis förmån för just de människor som har denna enda procent, och det är en orättvisa som vi bör eliminera. Vid värderingen av denna förmån har man tagit hänsyn till att det i stort sett är undermåligt bränsle som används, men hur stor den delen är vet man inte.

Herr talman! Frågan om slopande av beskattningen på fritt bränsle från egen fastighet tillhör som bekant riksdagens långkörare. Argumenten för motionskraven om skattebefrielse har väl i och med de kraftigt stigande priserna på olja med åren kommit att bli allt starkare. Många säger att det är tokigt att denna lagändring inte genomförts för länge sedan. Då hade sannolikt många av de fastighetsägare som gått över till eluppvärmning eller oljeeldning inte gjort det. Ett positivt beslut i frågan i dag från riksdagens sida kan medföra en återgång till ved som värmekälla, och därmed skulle vi något kunna bidra till ett bättre utnyttjande av våra inhemska energiresurser. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till en lägesrapport från pågående forskningsprojekt, avseende ett bättre utnyttjande av våra skogstillgångar. Där har man kommit fram till att betydande kvantiteter importerad olja kunde sparas, om avfallsprodukter från skogsbruket i större utsträckning än f.n. användes för uppvärmningsändamål. Samtidigt som ett ökat tillvaratagande av skogsavfall för bränsleändamål kan få dessa besparingseffekter är det av mycket stor betydelse för bedrivande av en god skogsvård att dessa skogsrester avlägsnas från skogen. Kvarblivna hyggesrester, nedfallna träd o. d. som inte tillvaratas kan bli och är oftast anledningen till mycket kostsamma insektsangrepp i våra skogsbestånd. Såväl den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till utskottsbetänkandet, som herr Wärnbergs anförande nyss är i stort sett uppbyggda kring tesen om likformig beskattning av naturaförmåner. Jag kan väl i stort sett dela den uppfattningen, om det nu vore någon likformighet. Men just på det område som vi i dag diskuterar finns ingen likformighet, ingen rättvis beskattning. Den småbrukare, ensambrukare eller mindre skogsägare — det är ju dessa ägarkategorier det i stort sett rör sig om — som går ut i skogen för att hugga sin ved bestraffas för att han utför detta arbetskrävande och tunga jobb med en beskattning av just naturaförmånen. Fritidshuggaren, herr Wärnberg, som har alla möjligheter att få tillstånd att använda hyggesrester och gallringsvirke från andras mark för sitt vedbehov har möjlighet att göra detta — men behöver inte betala någon skatt. Man kan fråga sig vari logiken ligger att samma skogspinne i det ena fallet skall beskattas, i det andra inte. Jag för min del kan inte förstå att det kan anses föreligga likformighet i beskattningen. Det är ett tungt jobb att använda detta bränsle. Det är inte bara huggningen i skogen och framforslingen som är tungt, utan det är också merarbete vid själva eldningen, som är annorlunda än eluppvärmning och oljeeldning. Skall man därtill betala skatt är det nog många människor som drar sig för att använda sådant bränsle.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

Herr talman! Om jag kan skingra herr Leuchovius bristande kunskaper när det gäller logiken i detta sammanhang skall jag försöka göra det. Det är nämligen så inom alla områden där det är fråga om naturaförmåner, att jag är skattskyldig för naturaförmåner som hör till min egen rörelse, men jag är inte skattskyldig om jag skaffar mig samma förmån genom hobbyverksamhet. Om jag alltså har några kvadratmeter potatis som bonde får jag skatta för den potatisen. Men om jag som exempelvis fritidshuggare har några kvadratmeter potatisland behöver jag inte skatta. I hela den svenska skattelagstiftningen är detta ett genomgående drag. Det jag får ut genom att bedriva hobbyverksamhet är inte beskattningsbart. Det jag får ut genom att driva rörelse är beskattningsbart. — Vill man inte förstå logiken i detta kan man inte göra det!
Herr talman! Jag vet inte om den som har ett potatisland upplåter det till någon annan, som får gå där och plocka hur han vill. Det är en viss skillnad mellan potatislandet och det som vi diskuterar nu, skogsavfall. Dessutom har vi vissa möjligheter att klara oss från denna beskattning utan en lagändring. Vi kan gå till varandra för att hugga skog - men det är sådant man inte vill göra, och det löser inte problemen. Den stimulans som vi har begärt — skattebefrielse — är väl värd att pröva.
Herr talman! Jag försäkrar att om herr Leuchovius går till en granne och tar bort skräpveden, så får han inte avdragsrätt för hemkörningen.

Herr talman! Herr Andersson i Knäred och herr Leuchovius har klargjort utskottsmajoritetens förslag och situation, och de har yrkat bifall till motionerna. Som motionär sedan många år vill jag ändå här summera några synpunkter. Jag skall fatta mig kort. Frågan om skattefritt bränsle ur egen skog är en mycket gammal fråga. Det har väckts kolossalt många motioner genom åren. Sedan jag kom till riksdagen 1958 har det väckts 49 motioner, om jag har räknat rätt. Det här är naturligtvis ingen stor fråga och den berör ganska få personer. Skattebortfallet för stat och kommun är ytterst marginellt och saknar i stort sett betydelse. Det har också herr Wärnberg medgivit. Men det här är en renlighetsfråga, och det är just konsekvenserna av slopandet av den här skatten som kan bli positiva. Det måste vara riktigt att genom skattefrihet främja tillvaratagandet av skräpskog. Det ger en förbättrad skogsvård och en bättre miljö. Tillvaratagandet av skräpvirke medverkar i kampen mot granbarkborrar och andra skadeinsekter, som åstadkommit förödande skador på många håll. På den punkten skulle skattefriheten få en mycket positiv effekt. Om vi genom att låta bli att beskatta vedbränslet kan minska inköpen av olja bidrar vi också till en minskad oljeförbrukning. Vi får då bättre luft. Det kan dessutom i någon mån påverka vår handelsbalans. Det är från dessa synpunkter svårt att förstå de socialistiska partiernas motstånd när de tidigare gått emot detta motionskrav. Jag har, som jag sade, motionerat om detta i många år. Nu har skatteutskottets majoritet tillstyrkt motionen, och det är ingalunda för tidigt. Därest riksdagsmajoriteten biträder motionsyrkandet har utvecklingen förnuftsmässigt gått åt rätt håll enligt min mening. Till herr Wärnberg vill jag säga att vi har en praxis i skattelagstiftningen som säger att vi inte skall beskatta förmåner av ringa värde. Till den gruppen borde enligt min mening förmånen av fritt bränsle höra. Den förmån som de anställda har genom att de av företaget bjuds på vissa förfriskningar på arbtsplatsen beskattas inte. Det är en förmån av ringa värde. Men eftersom den förekommer varje dag kanske den förmånen blir större på ett år än förmånen av det fria bränslet. Ett annat argument för motionen är den skillnad som framhållits tidigare i debatten. Om en person som inte har någon skog går och hugger på någon annans mark behöver han inte skatta för detta bränsle.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
Herr talman! Herr Jonasson ansåg att det här skulle betraktas som en förmån av ringa värde och likställas med de förmåner upp till ett värde av 600 kr. som de anställda kan få av en arbetsgivare utan att behöva skatta för dem. Men den förmånen har inte företagare, herr Jonasson! Företagare får inte ta ut 600 kr. ur sin egen rörelse och betrakta det som en förmån av ringa värde. Kvar står alltså att det här medför en skatteorättvisa mellan olika slag av företagare. Hur skulle det gå om diversehandlaren skulle börja plocka varor för 600 kr. ur sin affär utan att behöva skatta för det? Det är den jämförelsen, jämförelsen mellan lantbrukare med egen skog och andra företagare, som herr Jonasson skall göra! Sedan tog herr Jonasson upp frågan, om anställda är lindrigare beskattade än företagare på grund av skattefriheten för förmåner av ringa värde. Det är en helt annan sak, och den får vi ta upp i ett annat sammanhang. För förmånen av fritt bränsle — och det behöver inte vara skräpbränsle, herr Jonasson — för uppvärmning av fem rum och kök får man skatta 560 kr. Den lantbrukare som inte har någon skog får köpa olja för kanske 3 000 kr. för att värma upp ett hus av motsvarande storlek. Har då inte den lantbrukare som har fritt bränsle ändå fått en förmån? Herr Jonasson säger att man gör en samhällsnyttig uppgift när man rensar skogen. Ja, om herr Jonasson kunde lokalisera skattefriheten till den som gör det och samtidigt ge bidrag till alla andra, fritidshuggare och andra, som också rensar skogen med samma effekt, skulle skattefriheten få en skogsvårdande effekt. Men det är inte det det är frågan om. Herr Jonasson vill ge skattelättnad till alla med fritt bränsle, även till dem som tar den bästa råvara som finns för våra sågverk och våra pappersbruk. Det är orättvisan, att vissa kan få skattelättnader för denna insats medan andra inte kan få det, som vi måste undvika. Annars är saken statsfinansiellt av mycket liten betydelse, även om 1 26 av naturaförmånerna sammantaget ändå blir miljonbelopp och alltså representerar ett större värde än många andra frågor som vi diskuterar här i riksdagen med utgångspunkt i olika rättviseprinciper.
Herr talman! Jag tror att både herr Wärnberg och jag känner till förhållandena ute i bygderna så väl att vi vet att det inte finns några skogsägare som eldar upp massaved. Herr Wärnberg talar här mot bättre vetande. När det gäller att bedöma förmånerna drar herr Wärnberg till med fem rum och kök. De flesta som jag känner och som får skatta för eget bränsle har tre rum och kök, och i mitt hemlän Värmland beräknas förmånen av fritt bränsle då till 325 kr. — med momsen inräknad 380 kr. per år. Det är en ringa förmån, herr Wärnberg. Dessutom är det, som redan har framhållits här, väldigt många som erbjuds att hugga på andras marker. Det här är väl ändå ett system som har överlevt sig självt många gånger om. Jag förstår inte varför man fortfarande motsätter sig att avskaffa det.
Herr talman! Jag tog som jämförelse fem rum och kök. Om man tar tre rum och kök blir det en ännu mindre förmån att skatta för och ännu mindre att bråka om, herr Jonasson. Procentuellt är skatteorättvisan lika stor antingen man har en stor eller en liten lägenhet, eftersom det är antalet rum man får skatta för. Så nog är förmånerna av ringa värde, det håller jag med om. Men om man skall köpa bränsle för uppeldningen —- köpa olja eller köpa ved — blir det helt andra priser än de 380 kr. för tre rum och kök som herr Jonasson anger.
Herr talman! Ju längre vi diskuterar den här frågan, desto mer förstår vi hur vansinnigt det är att behålla det nuvarande systemet. När det nu rör sig om så obetydliga belopp, vilket också herr Wärnberg medger, varför vill man då inte släppa ett sådant system? Det är obegripligt, och jag hoppas att det inte dröjer många minuter förrän vi har beslutat om dess avskaffande.

Herr talman! Som mångårig motionär vill jag också uttrycka min tillfredsställelse över det betänkande som vi nu behandlar, där det föreslås att den här skatten skall slopas. Argumenten är i stort sett redan luftade, men jag vill understryka de synpunkter som har förts fram då det gäller energiförsörjningen. Den är ett stort problem för Sverige, och energin är i alltför hög grad baserad på de bränslen som vi importerar från utlandet. Det har betydelse för vår bytesbalans och för ett ökat oberoende. Det är ett samhällsintresse att uppmuntra användningen av inhemska bränslen. Från både skogsoch miljösynpunkt är det viktigt att uppmuntra de skogsägare som vill ta vara på skogsavfallet. Detta är också det egentliga syftet med motionen och med utskottets förslag. Det mesta av skogsavfallet ruttnar nu bort i skogen, och det kan inte vara förenligt med samhällsintresset. Min medmotionär herr Eriksson i Arvika och jag har skrivit vår motion utifrån de förhållanden som råder i våra hembygder. Där är jordoch skogsbruksenheterna ganska små och har ett bräckligt ekonomiskt underlag. Det är främst dessa småbrukare som tar till vara skogsavfallet för att använda det som bränsle. Den lilla förmån som de får genom att de slipper skatten på det skogsavfallet bör de få som en välbehövlig inkomstförstärkning. Dessutom är användningen av det bränslet en klar fördel för samhället. Beskattningen av fritt bränsle är en sorts skatte kineseri som inte ger staten några inkomster av betydelse. Herr talman! Jag anser att det verkligen är på tiden att avskaffa skatten på det bränsle som man använder från den egna skogen.
Herr talman! Herr Ångströms inlägg var rätt intressant. Han konstaterade att det här gäller en förmån, alltså inte att det man eftersträvar är att åstadkomma skatterättvisa. Det var fråga om att ge dessa människor en förmån därför att de bodde där de bodde och gjorde vad de gjorde. Frågan var alltså av social karaktär och hade inte så mycket med skatter att göra. Det är intressant att herr Ångström har uppfattningen att det här inte är fråga om en skatteorättvisa som skall rättas till utan att det plötsligt har blivit en förmån som skall ges till vissa personer. Det är då konstigt att den förmånen inte kan sträckas ut till att gälla många människor.
Herr talman! Herr Wärnberg kanske också lyssnade till första delen av mitt anförande, där jag påpekade de fördelar som denna ändring i beskattningen har för vår energiförsörjning, för ett ökat oberoende gentemot utlandet och för en förbättring av bytesbalansen. Jag pekade dessutom på fördelarna från skogsvårdssynpunkt och miljösynpunkt. Jag hade också synpunkter på vad denna befrielse innebär för den enskilde skogsägaren. Att jag dessutom pekade på de sociala konsekvenserna för småbrukarna tycker jag inte på något sätt förtar styrkan av de övriga argumenten, utan det stärker tvärtom argumenteringen.

Herr talman! Jag har i dag suttit en timme med en skolklass, och eleverna har ställt olika frågor. En av ungdomarna frågade: Hur länge kan man i det här huset fortsätta att väcka en motion som avslås? Jag kunde då inte låta bli att tala om att jag elva gånger väckt motionen om befrielse från beskattning av eget bränsle. Eftersom alla inte var med från början kan jag berätta att intresset de första åren var ganska ljumt. Det dröjde åtskilliga år innan det blev någon reservation i utskottet. Det var egentligen först i samband med oljekrisen som frågan blev högaktuell; då väcktes det många motioner i ärendet. Det är skada att dagens beslut inte fattades för tolv år sedan. Det hade betytt mycket från både skogsvårdssynpunkt och energisynpunkt. Jag har under åren träffat ganska många som sagt, att om denna beskattning inte hade funnits, så hade de fortsatt att elda med ved i stället för att övergå till oljeeldning. Detta hade betytt mycket för utvecklingen; vi känner nu till konsekvenserna av denna beskattning. Efter de många åren känner jag stor tillfredsställelse över det beslut som vi nu kommer att fatta.